Herr talman! Jag skall väl egentligen inte störa Börje Hörnlunds goda samvete, eftersom vi är rörande överens om det mesta i detta ärende. Men när han säger att han har så gott samvete på grund av att arbetskraftsutbudet ökar är det en minst sagt modifierad sanning. Även Börje Hörnlund har lockats att lägga in en rejäl minuspost genom att till en del vara med om att föreslå en förlängning av semestern. Jag tror, herr talman, att det med tanke på arbetsutbudet hade behövts enbart plusposter i det allvarliga läge som landet befinner sig i ekonomiskt och arbetsmarknadsmässigt. Och på den punkten är vi ju helt överens, Börje Hörnlund och jag.
Herr talman! Jag och övriga i centerpartiet tror alltså att det är viktigt att skapa en god stämning. När jag redovisade 80-talsutvecklingen pekade jag egentligen på stora vinnare och på dem som inte har vunnit. De som inte har vunnit är de människor som i dag har fem veckors semester, t.ex. animalieproducenter och småföretagare. I fråga om dessa grupper är personalsammansättningen sådan att de känner sig mycket illa ansatta. Även ur ekonomisk synpunkt är det viktigt att vårda rättvisefrågorna, så att alla känner sig ihågkomna i vårt svenska samhälle.

Herr talman! Vi i vpk tillstyrker att ett införande av den sjätte semesterveckan påbörjas. Anledningen är att vi vill ha likvärdighet mellan de olika parterna på arbetsmarknaden. I och med att så många grupper redan i dag har sex veckors semester vore det märkligt om inte även LO:s medlemmar, som har den sämsta miljön på arbetsplatserna, skulle ges möjlighet till sex veckors semester. Det finns emellertid problem. Om människor inte ges ekonomiska möjligheter att utnyttja den förlängning av semestern som nu föreslås är den inte mycket värd, då finns den bara fastslagen i en lagtext. Och sist men inte minst får detta inte betyda att man stänger dörren för införandet av sex timmars arbetsdag. Det finns även en oro över de tankegångar som nu förs fram från regeringen om att människor skall kunna arbeta under den femte och den sjätte semesterveckan. Som jag ser det skall man inte tumma på att semesterns syfte är vila och rekreation. Och vilka kommer i så fall att välja bort semestern? Ja, inte är det de människor som har de högsta lönerna i dag, utan det kommer att vara de människor som har de låga lönerna och den kanske sämsta miljön på arbetsplatserna. Det är alltså dessa människor som kommer att välja bort en förlängning av semestern för att i stället arbeta. Då tror jag att syftet med en förlängning av semestern försvinner, dvs. att dessa människor skall få vila och rekreation. Beträffande inflytandet över semesterns förläggning tycker jag att det är litet märkligt att man i utskottet inte kan komma överens om, framför allt gäller det socialdemokraterna, att se över människors möjligheter att ta ut den femte semsterveckan. Huvudsemestern skall ju tas ut under juni-augusti. Det är arbetsgivaren som har inflytandet över när de resterande fem dagarna skall tas ut, och arbetsgivaren tvingar kanske arbetstagaren att ta ut semestern på tid som inte passar arbetstagaren. På det sättet tvingar arbetsgivaren kanske den anställda att år efter år ta ut semester då han egentligen inte har möjlighet att utnyttja den i samvaro med sin familj eller på annat sätt. Vpk har i en motion föreslagit att om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommer överens skall arbetstagaren kunna spara dessa semesterdagar till ett annat år. Det sägs att det pågår ett arbete inom regeringskansliet där denna fråga skall ses över. Jag hoppas att man inom regeringskansliet har bättre förståelse för detta än majoriteten i utskottet. Detta är ju ett krav som även de fackliga organisationerna ställer. Därför är det märkligt att utskottets representanter inte har kunnat se över denna fråga. Herr talman! Flera rapporter visar också att det är de LO-anslutna och lågavlönade som inte har en möjlighet till semesterresor eller andra semesteraktiviteter. Denna orättvisa har ökat i takt med att de kommersiella krafterna ökat sitt inflytande över turismen. Många förslag har framlagts inom arbetarrörelsen för att man i solidaritetens och jämlikhetens anda skall förbättra låginkomsttagarnas möjligheter till en meningsfull semester. För att man skall komma till rätta med dessa problem för de LO-anslutna och lågavlönade föreslår vpk att en semesterlönefond skapas. En sådan fond skulle inte bara förbättra de lågavlönades ekonomiska möjligheter till semester utan även kunna spela en roll söm förvaltare av folkliga semesteralternativ, som alternativ till det kommersiella utbudet av rekreationsmöjligheter. gor som skulle utredas ytterligare. Under de borgerliga regeringsåren lades utredningen om en semesterlönefond ned. När socialdemokraterna återkom i regeringsställning beslutade riksdagen på ett socialdemokratiskt motionsinitiativ att det nedlagda utredningsarbetet om semesterfrågorna skulle återupptas. Men på den socialdemokratiska regeringens förslag hösten 1984 beslöt riksdagen emellertid att en utredning om semesterlönefond inte skulle komma till stånd. Införande av en semesterlönefond är ett viktigt inslag i jämlikhetspolitiken. Möjligheter till en meningsfull fritid och rekreation är en viktig rättvisefråga för vanliga löntagare men innebär också en investering av samhället för att motverka utslagning. Därför bör frågan om en semesterlönefond med förtur utredas av regeringen. Vii vpk har i en motion i arbetsmarknadsutskottets betänkande 21 föreslagit att regeringen skall utreda om inte en semesterlönefond skulle kunna komma till stånd. Vi från vpk anser att möjligheterna för de sämst ställda i dag att ha en meningsfull semester har blivit mindre och mindre. Låglönefamiljers möjligheter till en meningsfull semester har på senare tid försämrats. De kommersiella krafterna, som utnyttjar möjligheterna för vanliga löntagare att tjäna pengar, har också bidragit till att många i dag inte vistas utanför sitt hem under den tid de har semester. Utredningarna visar att är man någonstans utanför sitt hem så besöker man släkt och bekanta eller vistas på annat sätt hos vänner under en kort tid, möjligtvis en vecka. För övrigt vistas man i sitt hem. Meningen med semestern är ju att man skall få möjlighet att byta miljö och på så vis komma tillbaka med nya krafter. Tanken på detta håller mer och mer på att försvinna. Tankegångarna att man skulle kunna arbeta den femte och sjätte semesterveckan kommer dock med stor säkerhet att bidra till att människor i allt större utsträckning kommer att arbeta och inte utnyttja semestern. Då försvinner tankegångarna att semestern skulle vara den motor som gör att människorna kan komma tillbaka med förnyad kraft. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i båda dessa betänkanden.

Herr talman! I den proposition som nu behandlas föreslås alltså att den lagstadgade semestern utökas till sex veckor. Vi i miljöpartiet de gröna anser att samhället skulle vinna på många fronter med en kortare arbetstid, men inte genom ytterligare semester. Vid många tillfällen har jag frågat människor av olika åldrar och med olika yrken. Genomgående svarar de — oavsett om jag ger dem alternativa ledighetsformer att välja mellan eller ej — att en längre semester inte är någon bra idé. Samma resultat kom man fram till i förra årets utredning av arbetstidskommittén: generellt förkortad arbetstid vore det bästa. Semestern är en dyr tid för familjen. Dessutom kostar den extra semesterveckan samhället 15-20 miljarder kronor — detta i en tid då man talar om nödvändigheten av ekonomisk åtstramning och då t.o.m. regeringen råkar i kris för den sakens skull. Barnfamiljerna vill hellre ha kortare daglig arbetstid — och det har vi i vårt Under semestern vill många gärna ut och resa eller köpa sig underhållning och annat utöver det vanliga. I en familj blir det dyrt. Barnen och ofta också föräldrarna blir griniga om man bestämmer sig för den sparsamma linjen. Hustrun är förstås både stolt och glad när hon efter lyckad jakt slänger sitt blodiga byte på en diskbänk i torpet som den stackars husfadern just har lyckats rensa från disk och flott. Nåja, det går att måla många både ljusa och mörka bilder av en förlängd semester. Jag är ganska övertygad om, att om både män och kvinnor tillfrågades om sitt val mellan förlängd semester och kortare betald arbetsdag, skulle kvinnorna till övervägande del välja den förkortade arbetsdagen och männen den längre semestern. Den kortare arbetsdagen kommer att underlätta planeringen för många barnfamiljer. Med flexibilitet kan dessutom familjen planera så att föräldrar och barn får mer tid till samvaro och vardagsjäktet minskar — det som bidrar till så många psykiska problem. Den lägre lönen kan kompenseras på många sätt. Den ökade ledigheten från betalt arbete ger utrymme för den informella sektorn, som många gånger ger sparade utgifter och alternativa inkomster. Dessutom ger den var och en möjlighet att arbeta med det man normalt inte hinner med i vårt ”snabba” samhälle. Valfriheten blir stor. Herr talman! Vi i miljöpartiet de gröna säger nej till den sjätte semesterveckan och arbetar vidare för att successivt få igenom kortare generell arbetstid. Därför yrkar jag bifall till vår reservation 3 i betänkande AU10. Det finns också en reservation från moderaterna och folkpartiet med samma nej till förslaget, men med ett helt annorlunda bakomliggande motiv. I den reservationen ses den sjätte semesterveckan som ett hinder för arbetskraftsförsörjningen i samhället. Att se människorna framför allt som enheter på en arbetsmarknad för i all evighet ökad produktion av många gånger onödiga ting avsedda att mätta konstlade behov är hårt och omöjliggör dessutom ideella och humanitära insatser. Vi får varken tid eller ork över till det som är livets guldkant. Även inom regeringspartiet har ju den sjätte semesterveckan satts i fråga. Kanske var den bara ett förfluget vallöfte som av prestige måste uppfyllas? Varför föreslås det annars att stimulansåtgärder skall införas för att man skall spara semester och arbeta i stället? Arbete under semestern med dubbel lön — som det står i tidningen, även om det inte är riktigt rätt — är ett förslag som regeringen kommer att lägga fram, dessutom ett förslag om att fler semesterdagar kan sparas. Budskapen är verkligen dubbeltydiga. Det tyngsta skälet, som anges i propositionen, är de orättvisor som finns i semesterförmåner mellan privatoch offentliganställda. Men det finns många former av arbetstidsförkortningar och andra förmåner som kan regleras och som regleras genom avtal. Millimeterrättvisa göder bara Jantelagen. Rätten till fem veckors semester gav inte rättvisa. Varför skulle då rätten till sex veckors semester ge det? Ett förslag som tar ekonomiskt utrymme i anspråk och som hindrar genomförandet av bättre reformer är bara värt avslag.

Herr talman! Sten Östlund har utlovat arbetsmarknadsministerns synpunkter på utbudspolitiken, och vi får då anledning att diskutera den. Bara en stilla undran: Varför är nästan alla socialdemokrater bekymrade över det svaga arbetskraftsutbudet i dag? Nu säger Sten Östlund att han känner det som ett hedersuppdrag att stå här och förverkliga ett socialdemokratiskt vallöfte. Ja, han ser glad ut när han säger det, så jag tror att han är ganska uppriktig. Problemet är bara, att samtidigt har både partikolleger, regeringsmedlemmar och inte minst ekonomer sagt att detta kan vara första steget mot att äventyra en god samhällsekonomi, arbete och välfärd. Och visst funderade väl socialdemokraterna i utskottet på det, eftersom de var så ivriga att bordlägga ärendet nästan en hel månad innan de kunde komma till skott i fråga om hur de ville ha det i den frågan. Vad var anledningen till att de funderade så länge, om inte den att de kände hämningar inför tanken på att föreslå någonting som skulle kunna bli bekymmersamt? Sten Östlund säger vidare att den femte semesterveckan tillkom av rättviseskäl och att det var mycket bra. Det skedde för övrigt under de borgerliga regeringarnas reformperiod, vilket lätt blir bortglömt i den propagandistiska diskussionen, och det var ett förslag som riksdagen enigt ställde sig bakom. Han gör ett långt hopp när han först talar om 30-talets två semesterveckor och sedan säger att vi nu är framme vid den sjätte semesterveckan. Det har gått bra för landet under de här decennierna, och varför skulle det inte gå bra fortsättningsvis, säger han, lyckligt frikopplad från den verklighet vi i dag lever i. Vi har i Sverige kanske världens längsta semester och den kortaste årsarbetstiden. Det är naturligtvis en verklighet som gör att det inte är så lätt att kliva vidare med långa steg. Det hade varit riktigare om socialdemokraterna genom sin talesman mera hade lagt tyngdpunkten på att arbete också är någonting positivt, att det är viktigt att slå vakt om arbetet. Att äventyra arbetsplatser, stabila priser och marknadsandelar är oftast det hårdaste slaget mot de svagaste på arbetsmarknaden. Låt oss inte glömma bort det i denna diskussion. Det finns annars en risk, Sten Östlund, för att socialdemokraternas goda föresatser blir det bästas fiende.

Herr talman! Sten Östlund ifrågasatte varför centerpartiet inte direkt tog alla tre etapperna. Det beror på att vi vill se hur ekonomin och arbetskraftsutbudet utvecklas. Om rehabiliteringen av långtidssjuka och av dem som i onödan är förtidspensionerade lyckas, underlättas möjligheterna i framtiden. Där har vi i centern verkligen ställt upp genom vår insats när det gäller arbetslivsfonden. Om den alltför höga sjukfrånvaron kan pressas ner genom en hel serie åtgärder, skapas det också utrymme för mera planerad ledighet. Trots att det nu är en ordentlig högkonjunktur, en överhettad konjunktur, erhåller ungefär 75 000 årsarbetskrafter kontant arbetslöshetsunderstöd, och det antalet kan pressas ned. För den som är utan arbete är utbildning m.m. bättre, för att han skall bli mer lämpad att gå in och göra goda insatser. Det är litet svårt att i dag få en överblick över ekonomin. De prognoser som jag har tillgång till är inte goda. Ett växande bytesbalansunderskott och en svag ekonomisk utveckling i bruttonationalprodukten i landet gör att vi är försiktiga och vill ta det litet pö om pö. Sedan säger Sten Östlund att vårt förslag, som är en stor jämställdhets fråga och en stor rättvisefråga för de riktiga småföretagen, innebär att man vill försämra semesterlagen för de anställda. Vi har samlat fem partier som ger regeringen i uppdrag att komma med förslag.

Herr talman! Låt mig säga att också jag kan känna djup sympati för de tankar som har förts fram om att alla i det svenska samhället skall få delaktighet i den välståndsutveckling vi har. Det inkluderar självfallet önskan om ledighet före ökad lön. Jag tror att det är en ganska naturlig tanke. Jag kan också känna djup sympati, det gör moderata samlingspartiet, för det riktiga i tanken att återföra människor som har hamnat utanför arbetsmarknaden till arbetsmarknadens gemenskap och ge dem en möjlighet att utföra en aktiv gärning. Dessutom bör vi genom bättre arbetsmiljö och rimliga arbetsvillkor se till att förhindra att människor stöts ut från arbetsmarknaden. Det finns kolossalt mycket att göra där. Både rent mänskligt och rent ekonomiskt tror jag att det är utomordentligt lönsamma investeringar inför framtiden och under 90-talet. Det innebär inte på något sätt att vi kan avhända oss akuta problem, som vi i dag står inför. Man kan i och för sig anföra skälet att det är en rättvisereform. Sten Östlund har varit inne på det flera gånger. Jag menar att man kan säga ungefär som TCO och flera fackliga organisationer gör: att vi har olika anställningsvillkor och att olika längd på semestern är ett resultat av att olika organisationers medlemmar har valt att prioritera lön och ledighet på litet olika sätt. TCO skriver exempelvis i sitt remissvar inför utredningen om den sjätte semesterveckan: ”Det är svårt att hävda att varje skillnad i semesterns längd i sig utgör en orättvisa. Som en konsekvens av de fria och direkta förhandlingarna på arbetsmarknaden uppkommer skillnader i lönenivåer och allmänna anställningsvillkor.” Det görs ofta gällande att löneförmåner och andra förmåner är ett utslag av dessa förhandlingar. Det kanske är något som vi som lagstiftare i någon utsträckning må respektera. Västtyskland har anförts som ett argument. Där har man råd med sex veckors semester. Det finns förmodligen ett visst samband mellan den enorma styrka som västtysk ekonomi har, med kraftig tillväxt, med låg inflation och med en kraftig ekonomisk bas, och möjligheten att ta ut mer av det välståndet, den växande kakan, i ledighet. Jag missunnar inte ett ögonblick de västtyska löntagarna att få del av det växande välstånd som de har slitit ihop till. Där finns sambandet mellan stark och god ekonomi och möjlighet att ta ut olika former av förmåner. Jag vill understryka, herr talman, att jag inte kritiserar socialdemokraterna för att de infriar utfästelser. Jag undrar snarare om man skall ha den här graden av utfästelser. Har man gjort en utfästelse, skall man infria den. Vi har tre nivåer: utfästelser, löften och målsättningar. Nu vet vi i alla fall att utfästelser infriar socialdemokraterna, löften är mer tveksamma och målsättningar ligger på ett mer visionärt plan. Avslutningsvis ber jag, herr talman, att också få yrka bifall till hemställan i betänkande 21, vilket jag glömde i mitt inledningsanförande.

Herr talman! Det skulle ha varit intressant att höra Sten Östlunds kommentarer till de tankegångar som nu förs fram, att man skulle kunna arbeta den femte och sjätte semesterveckan. Det nämnde han ingenting om. Det fanns faktiskt fler motioner i arbetsmarknadsutskottets betänkande 21. Men jag kan förlåta Sten Östlund för att han inte kommenterade dem. I stället hakade han upp sig på någonting som jag faktiskt inte uppfattar står i arbetsmarknadsutskottets betänkande 21, att det skulle bli en försämring för de anställda. Ibland finns en stor tro på departementen, men om oppositionen vill att ett departement skall se över vissa regler, misstror Sten Östlund, när han inte får sin vilja igenom, departementet och menar att det kommer tillbaka med försämringar för de anställda. Jag litar faktiskt på att departementet i sin klokhet inte kommer med tankegångar om att försämra vanliga anställdas möjligheter att få semester. Skulle regeringen komma tillbaka på det sättet, med tankegångar om att försämra, är jag nästan övertygad om att de som nu har samlat sig till den här skrivningen kommer att skicka tillbaka förslaget till regeringen. Som jag läser detta, står det ingenting om att förslaget skall gälla vanliga anställda, utan man skall se över reglerna för hur de anställdas möjligheter att ha semester skall kunna tillgodoses utan att det drabbar arbetsgivaren så orimligt hårt. Det får jag ut av det skrivna. Men Sten Östlund tolkar detta på ett annat sätt. Låt oss nu se vad som händer när förslaget kommer tillbaka från regeringen. Jag tror inte på den stora katastrof som Sten Östlund talar om. Men det skulle vara roligt att få en kommentar till regeringens övriga tankegångar om möjligheterna att arbeta den femte och sjätte semesterveckan.
Herr talman! Jag vill haka på Sten Östlunds tal om att lönekompensationen för den sänkta generella arbetstiden skulle ta allt utrymme i anspråk för övriga ekonomiska förbättringar. Men så är det inte. Det finns så många möjligheter att minska kostnaden för den generellt sänkta arbetstiden. Som jag redan sagt i mitt tidigare tal, kan man helt enkelt minska lönen i proportion till den sänkta arbetstiden. Bortfallet fylls av andra möjligheter. Man kan spara många kronor på att inte behöva utnyttja tjänster och varor på samma sätt som man gör när man inte hinner sköta så många saker hemma. Det finns också andra sätt. Den deltidsarbetande kan få viss kompensation genom en skatteskala som gynnar låginkomsttagare. Det kan också gälla för den som får sänkt arbetstid. Deltidsarbetande med barn kan kompenseras genom det bastillägg som vi vill införa för barnfamiljer i stället för bostadsbidrag. Bostadsbidraget är ju baserat på familjestorlek och inkomst. Sten Östlund talade också om tillväxten av arbetskraftsutbudet, som känns så riktigt. Det tyder i alla fall på att många ökar sin arbetstid därför att höga skatter och höga priser kräver ökade inkomster. Det är inte särskilt lyckat. Vi står ofta här och ropar ut vårt budskap och ingen lyssnar, åtminstone har jag den känslan. Jag försöker ibland ge vardagsbilder, särskilt av kvinnornas och barnens situation, men jag känner att egentligen ingen lyssnar. Man talar här om att utbudspolitiken handlar om att försöka få ut fler på den svenska arbetsmarknaden. I första skedet riktas politiken mot flyktingar, pensionärer, förtidspensionerade och deltidsarbetande kvinnor. För flera av de här grupperna är det alldeles utmärkt, särskilt för flyktingar och kanske för förtidspensionerade, för deras öde är ju grymt. Men de deltidsarbetande kvinnorna, det vill jag ännu en gång påpeka, behöver ofta ett deltidsarbete för att över huvud taget orka med det övriga tunga arbete de har att utföra. Det är inte så att kvinnorna arbetar mindre. De arbetar mindre i betalt arbete, ja, men inte i arbetsmängd.

Herr talman! Hemma hos oss brukar vi tala om fladderkusar. Jag vet inte om Sten Östlund vet vad det betyder. Men socialdemokraterna är litet av fladderkusar när det gäller de här rättvisefrågorna.

Jag tycker att det är litet synd. Om fanan är ren i stort skall den också vara det i smått. Jag är litet förvånad. Det är kanske mycket lättare att gå till Karl-Erik Persson och prata. Det går att gå runt och prata med olika partier. Men det parti som brukar säga att det står för rättvisa glömmer så lätt de små grupperna. Det är synd. Jag tror att Sten Östlund inte riktigt hinner ut till de små företagen och tala med frisörer och andra, som har låga inkomster och är hårt pressade av arbetsgivaravgifter, om hur de upplever att nästan ingen klarar sig. De unga flickorna vid dessa företag känner både en press som anställda och en press inför jobb. Det här är viktiga saker. Att klara upp det här är egentligen den största praktiska jämställdhetsfrågan just nu. Tänk på det!
Herr talman! Sten Östlund säger att det bara var känslan för fair play som gjorde att man bordlade frågan om den förlängda semestern. Men jag skulle ändå vilja att han gav åtminstone något besked om huruvida det inte hade något samband med den dåvarande regeringens propå om att det här skulle ha ett samband med vad som hände på arbetsmarknaden i övrigt. Det frågetecknet kvarstår. Sten Östlund säger att han är glad över att vi har en ensartad uppfattning om att man inte löser sysselsättningsproblem med en kortare arbetstid och att den frågan har kommit litet ur debatten, eftersom vi har en samstämmig uppfattning om vad som är riktigt. Detta instämmer jag i. Nu är ju problemet att det är just den låga sysselsättningen eller för få arbetade timmar som är bekymret. Det fattas arbetare och tjänstemän, och därför blir arbetslinjen svår att upprätthålla även där, detta delvis på grund av att vi har flaskhalsproblem men också därför att vi har ett för svagt utbud. Här har ju nämnts flera saker som folkpartiet har hävdat vore angelägna när det gäller att stimulera till ett ökat arbetsutbud. Man har nämnt flyktingarna som en resurs som vi borde ta bättre till vara av ekonomiska skäl och, framför allt, av sociala och mänskliga skäl. På den punkten har ju regeringen varit väldigt senfärdig. Sedan menar jag att vad vi behöver i dag när landets läge och ekonomi är allvarligt utsatta, är inte teser om att vi skall ta mer ledigt — vi behöver faktiskt arbeta mer. Jag tror att den kris som inte minst regeringsföreträdare utmålar visar att det behövs fler aktiva insatser för att hävda just välfärden i det land som tidigare har varit mycket framgångsrikt när det gäller konkurrens, sysselsättning och sociala reformer. Men då gäller det att inte under tiden slösa bort våra möjligheter att fortsätta med en aktiv välfärdspolitik.

Herr talman! På något sätt är det som om de ekonomiska realiteterna ändå trängs undan i diskussionen. Det är klart att det är svårt att säga att man kommer att förlora exakt si eller så många miljarder kronor. Det kan ju i och för sig innebära att man får en ökad produktivitet och att en och annan grupp får något ökad semester. Men det är väldigt farligt att börja resonera som så att det nästan inte finns något samband mellan tillgången på arbetskraft och vad vi kan producera i det här landet. Förnekar Sten Östlund att det handlar om att 60 000 å 70 000 årsverken tas bort från den svenska arbetsmarknaden? Samtidigt säger finansministern att det allra största problemet är överhettningen på arbetsmarknaden, förorsakad av brist på yrkesutbildad arbetskraft i sina bästa år. Förnekar Sten Östlund att reformen, totalt genomförd, kostar i storleksordningen 296 av BNP? Det innebär i stort sett att halva BNP-tillväxten de kommande tre åren tas i anspråk för att kunna klara den här ökade ledigheten. Vi kan ha olika värderingar om vikten av detta, men vill Sten Östlund verifiera mina uppgifter? Eller har Sten Östlund andra siffror på vad reformen kostar? Mitt påstående är alltså att den kostar ungefär 5 miljarder per semesterdag och att den totalt genomförd kostar på årsbasis i storleksordningen 24-25 miljarder kronor, ca 2 70 av BNP. Det vore intressant att höra om utskottets talesman kan bekräfta de siffrorna, att de är riktiga. Om han tycker att de är felaktiga kanske han kan komma med vad han uppfattar som korrekta siffror. Sten Östlund drar parallellen till Västtyskland — har västtyskarna råd så bör vi ha råd. Jag återkommer till vad jag sade i förra repliken: I en ekonomi som Västtysklands med utomordentligt hög tillväxt och låg inflation, en urstark ekonomi där man inte har några problem med vare sig handelseller bytesbalansen, är det ganska rimligt att västtyska löntagare får ut en stegrad välfärd också i form av ökad ledighet. Men i Sverige har vi en ökad tillväxt i storleksordningen 1,5 90, långt mindre än jämförbara industristater, och beviljar oss löneökningar som tvåtre gånger överstiger vad kakan växer med. Att då samtidigt ta i anspråk halva tillväxten genom att förlänga semestertiden är något som vi moderater och folkpartister tvekar inför. Jag tror sedan inte att människor väljer det ena eller andra jobbet på grund av att det ger den eller den ledigheten. Trivs människor med arbete, skapar man också intressanta uppgifter inför framtiden.
Herr talman! Sten Östlund säger nu att han skall skicka med protokollet till departementet. Jag tog faktiskt för givet att man i departementen läste alla protokoll från debatter som gäller deras verksamhetsområden. Men det är tydligt att vi inte skall ta någonting för givet, utan departementet skall uppmanas att läsa protokollen från de debatter som vi har här i kammaren om arbetsmarknadsutskottets betänkanden. Sedan säger Sten Östlund att nu har han äntligen förstått vad jag menar med texten i reservationen. När han nu förstår vad jag menar, kanske vi kunde vara överens om den reservationen, så slipper vi att votera i den frågan.

Herr talman! Jag har nyss försökt att peka på två svaga grupper i samhället och deras situation, kvinnornas och barnens. Nu tänker jag säga några ord om det som ligger oss så varmt om hjärtat, om miljön. De underbara människor jag träffar ute, som Sten Östlund tydligen inte träffar, har fått ögonen öppna för vart vi är på väg i vårt samhälle med den nuvarande ekonomiska synen på en evig tillväxt. Den kortare arbetstiden möjliggör för oss alla att verkligen...
Herr talman! Ja, just det. Det var Sten Östlund som nämnde miljöpartiets syn på den kortare generella arbetstiden. Jag vill bara säga att kortare arbetstid ger oss möjligheter att minska samhällets utlägg för en allt mer förstörd miljö. Det är något som även ”ordinarie” ekonomer börjar fundera på. Jag har hört att den gröna ekonomin kommer in också i finansdepartementets tänkande.

Herr talman! Jag begärde ordet efter att ha suttit och lyssnat till många inlägg i den här debatten. Jag har också hört många diskussioner även tidigare när det gäller just den sjätte semesterveckan och arbetsutbudet, en fråga som jag tycker behöver sättas in i sitt rätta sammanhang. Det rätta sammanhanget är till att börja med att inte fara med sådana felaktiga påståenden om vad som har hänt med arbetskraftsutbudet de senaste åren som jag tycker att både Elver Jonsson och Anders G Högmark gör sig skyldiga till. Elver Jonsson säger att utbudet av arbetskraft är för svagt, att vi jobbar för litet, att det är de för få arbetstimmarna som är problemet. Då måste vi gå tillbaka och se vad som har hänt med arbetskraftsutbudet de senaste åren. Regeringen har och kommer att fortsätta att ha utbudspolitik som ett av de viktigaste inslagen i den ekonomiska politiken. Så har det varit under hela 80-talet, och trots att Sverige i dag är ett land som har en unikt låg arbetslöshet, trots att Sverige har ett unikt högt arbetskraftsdeltagande — närå 87 Jo av alla arbetsföra deltar i arbetskraften — har vi de senaste två åren ökat arbetsutbudet, som Sten Östlund också nämnde, med 53 000 personer varje år. Också antalet arbetstimmar ökar i Sverige. Både män och kvinnor men framför allt kvinnor har successivt från 70-talet och fram till i dag ökat sin arbetsinsats i det betalda arbetet. Egentligen är det kvinnorna och deras ökade utbud av arbetstimmar som har försörjt Sverige med den arbetskraft och den tillväxtökning som landet har haft ända sedan 70-talet och framåt. Under 80-talet och till nu har utbudet ökat med 240 000 personer eller nära 400 000 heltidsjobb. Det är vad som faktiskt har hänt. Antalet arbetade timmar fortsätter att öka trots att antalet är så högt som det är. Det är något som vi måste har klart för oss. Grundproblemet i den svenska ekonomin är alltså inte att vi skulle jobba för litet, utan att produktiviteten är för låg. Under det senaste året har det ökade antalet arbetstimmar och de ökade arbetsinsatserna i landet stått för 70 20 av BNP-ökningen. Den höjda produktiviteten däremot har stått för den mindre delen av BNP-ökningen. Förhållandet var det omvända på 1970-talet. Industrin kan i längden inte förlita sig på att utbudet av arbetskraft bara skall öka och öka. För att det skall kunna ske gäller det att komma åt grundproblemen i ekonomin och näringslivet. Det är viktigt att ha detta klart för sig. Det svenska folket jobbar mycket och bidrar till stor del till tillväxten och välfärden i landet. Folket har tagit sitt ansvar. Vad handlar då utbudspolitiken om? Jo, den handlar om att det finns grupper i samhället som både kan och vill arbeta mer. Det är den frågan som regeringen nu ägnar så mycken möda åt. Det var också dessa grupper av människor som Anna Horn af Rantzien nämnde. Det rör sig exempelvis om flyktingar på förläggningar som har arbetstillstånd och inget hellre vill än att försörja sig själva. Det handlar också om förtidspensionerade, ofta män i 60—64-årsåldern, som vill delta i arbetslivet med de förutsättningar de har. Det skall de nu få möjlighet att göra. Vi inför exempelvis möjlighet till lönebidrag för förtidspensionerade så att de med sina förutsättningar kan medverka i arbetslivet. Det handlar också, Anna Horn af Rantzien, om de 150 000 deltidsarbetslösa kvinnor som vill utöka sin arbetstid men av olika skäl inte får göra det hos sin arbetsgivare. Utbudspolitiken handlar således också om rättvisa. Alla skall ha möjlighet att delta i arbetslivet med utgångspunkt i sina förutsättningar. Varför vill vi då förlänga semestern och nu ta första steget mot en sjätte semestervecka? Börje Hörnlund uttryckte på ett mycket bra sätt vad det i grunden handlar om. Till att börja med är det inte alla som får en utökad semester, utan det är de knappt 50 96 yrkesarbetande som i dag inte har sex veckors semester. Vilka är dessa? Jo, i stort sett är det de människor som har de tyngsta jobben, de lägsta lönerna och stressigaste arbetsuppgifterna. De har alltså för närvarande den kortaste semestern. I de delar av industrin där de är sysselsatta har man också svårast att rekrytera och behålla folk. Vi skall alltså se ett någorlunda rättvist förhållande mellan olika löntagargrupper på arbetsmarknaden som ett sätt att kunna öka arbetskraftsutbudet och som ett sätt att öka möjligheterna att kunna behålla och rekrytera folk till de tyngsta och mest slitsamma arbetsuppgifterna. Till detta hör också det Börje Hörnlund i sammanhanget sade om Arbetslivsfonden och de åtgärder som ytterligare kan vidtas för att förändra arbetsmiljön och göra att människor fortare ges möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet. Det handlar således både om rättvisa mellan olika grupper och rättvisa för dem som utför de tyngsta och mest slitsamma jobben. Dessa människor har de kortaste ledigheterna, medan de som har de fysiskt sett lättaste och kanske mest intressanta och engagerande arbetsuppgifterna har de bästa arbetsvillkoren och de längsta ledigheterna. Skall det vara på det viset? Det tycker inte vi socialdemokrater. Anders G Högmark säger att vi måste respektera olikheter och att lagstif tare inte skall lägga sig i dessa frågor. Jo, ibland måste de göra det. Den borgerliga regeringen lagstiftade ju om den femte semesterveckan av precis samma skäl som den socialdemokratiska regeringen i dag vill lagstifta om en sjätte semestervecka. Anders G Högmark säger att man klarar av att ge människor i Västtyskland en sjätte semestervecka, därför att man där har en så stark ekonomi. Moderaterna nämner alltid den starka ekonomin och den låga inflationen i Västtyskland men glömmer den tredje delen i sammanhanget, nämligen den höga arbetslösheten där. Den har varit och är medlet ute i Europa för att klara andra delar i ekonomin. Vi i Sverige säger att alla skall delta i arbetslivet. Det är därför som vi har en så låg arbetslöshet. Vi vill skapa rättvisa för alla människor, och därför tar vi nu ett första steg mot en sjätte semestervecka. Många har talat om flexibilitet i fråga om arbetstiden, och det vill också jag nämna som en viktig sak. Visst behövs en högre grad av flexibilitet, inte minst för kvinnornas skull. Det skall inte bara vara tjänstemän, med betoning på män, som har flexibla arbetstider och möjligheter att anpassa sin arbetstid efter vad som passar dem själva. Låt mig nämna att arbetstidskommittén har lagt fram ett förslag om möjligheter att använda den arbetstidsförkortning som den sjätte semesterveckan utgör på det sätt som bäst passar den enskilde. Det förslaget är ute på remiss, och remisstiden går ut i slutet av mars. När den förlängda semestern börjar gälla nästa år — nu beslutar vi om intjänandetidens början — hoppas jag kunna lägga fram ett förslag om hur människor själva skall kunna bestämma hur den utökade ledigheten skall användas. Det tror jag är viktigt, inte minst för kvinnorna. De förslag som kommer att läggas fram utgör också ett led i frågan om de utökade möjligheterna att arbeta under några semesterdagar liksom de utökade möjligheterna att spara semesterdagar. Det här betyder mycket för den enskilde, företagen, näringslivet och för samhället i stort. En sparad semesterdag motsvarar 20 000 människor i arbete. Vi vet att det finns önskemål och krav på att mer fritt kunna spara och utnyttja semestern. Jag tycker att det är viktigt att vi också ger människor den möjligheten. Sätt in semesterfrågan i sitt rätta sammanhang och erkänn att utbudspolitiken har varit oerhört framgångsrik de senaste åren. Erkänn också att vi inte alltid kommer att ha en låg arbetslöshet om vi inte kämpar för den varje dag och i varje beslut som vi fattar här. Erkänn att arbetskraftstalet är mycket högt i Sverige, men att det fortfarande finns grupper som bör få komma ut på arbetsmarknaden därför att de själva vill det. Anders G Högmark frågar om ökad ledighet är det rätta sättet att lösa de ekonomiska problemen. Att ge människor möjlighet att arbeta under de villkor de själva väljer är ett sätt att bidra till att lösa de ekonomiska problemen. Att åstadkomma största möjliga rättvisa i grundvillkoren mellan löntagargrupper är också ett sätt att bidra till att lösa de ekonomiska problemen. Men utbudspolitiken kan inte för all framtid bidra till att klara industrins problem, om vi inte också löser problemen med produktiviteten och de faktorer som styr den. Det är vad regeringens ekonomiska politik i dag handlar om.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern läste i sympatisk ton upp sitt anförande, men gjorde det så snabbt, som en utantilläxa, att det var nätt och jämnt som jag i slutfasen uppfattade att hon sade att utbudspolitiken har varit framgångsrik. Det lät något ödesmättat. Hon uppmanade oss vidare att sätta in utbudspolitiken i sitt rätta sammanhang. Det är rimligt att göra detta. Samtidigt säger hon att semestern av rättviseskäl skall utökas. Även på den punkten kan jag instämma; det är bra med ökad rättvisa. Men arbetsmarknadsministern säger också att arbetstagarna, när de tar längre semester, skall hitta på stimulanser, så att de inte tar längre semester! Under den femte och sjätte semesterveckan bör de arbeta mer än vad som hittills har varit fallet. Det låter litet konstigt. Vilka är det då som skall arbeta? Det vore intressant att få veta. De människor som arbetar i yrken som ur produktivitetssynpunkt är de mest strategiska är kanske de människor som av andra skäl skulle behöva längst ledighet. Nu säger Mona Sahlin att vi i detta land inte arbetar för litet. Vad är det då som gör att regeringen är så bekymrad? Gång på gång återkommer man i sina dokument till frågan om hur arbetsutbudet skall kunna ökas. Visst har vi i detta land en låg arbetslöshet. Åtminstone är den öppna arbetslösheten låg internationellt sett. Men det är ingen överraskning för någon att regeringens företrädare varnar för en explosion som kan ske på arbetsmarknaden om vi inte ser upp. Det tyder på att vi lever farligt. 6 Vidare vill arbetsmarknadsministern ha fler i arbete och pekar på en del kategorier. Jag tycker att det är bra, men det är inte länge sedan Mona Sahlin här röstade mot förslag om att fler arbetshandikappade skulle få möjligheter till arbete. När det gäller frågan om flyktingars möjligheter till arbete kan man inte anklaga socialdemokraterna för att vara pådrivande. Därvidlag återstår oerhört mycket att göra. Jag vill inte förmena annat än att vår nya arbetsmarknadsminister är besjälad av ambitionen att komma längre, men jag tror att det är viktigt att säga att det inte är bra med en sådan tingens ordning som vi haft beträffande flyktingars möjligheter att snabbt komma i arbete. Jag vill därför upprepa att det är konstigt när man dels säger att vi skall ha mera ledighet, dels samtidigt säger till dem som det gäller att de måste gå in och arbeta, eftersom läget är kritiskt.

Herr talman! Mona Sahlin säger att vi skall sätta in diskussionen i ett vidare perspektiv, och det är också vad jag och flera med mig har försökt att göra. Vi gör det mot bakgrunden av den ekonomiska kris som landets finansminister säger att vi befinner oss i och mot bakgrund av att vi måste komma till rätta med de överhettningstendenser på arbetsmarknaden som är ett av huvudproblemen. Mona Sahlin underkänner vidare min beskrivning av utbudssituationen. Jag beskrev dock inte alls någon utbudssituation annat än i så måtto att jag sade effekten av ett införande av den sjätte semesterveckan ligger i storleksordningen 60 000-70 000 årsarbetsinsatser. Mona Sahlin talade t.o.m. om ända upp till 100 000 årsarbetsinsatser. Jag vet att man har ökat utbudet av arbetskraft och att kvinnorna svarat för merparten av detta under de gångna åren. Mona Sahlin säger att problemet inte är att vi arbetar för litet utan att produktiviteten och produktivitetsutvecklingen är för låga. Jag delar den uppfattningen, men om man skall åtgärda detta på något sätt inom enskild och offentlig sektor, räcker det inte med verbala tirader, utan man måste också göra någonting konkret. Industrin står inför en säkerligen mycket kraftig omstrukturering med följder av en mängd olika slag. Även den stora offentliga sektorn, som har uppvisat en produktivitetsutveckling i storleksordningen någon enstaka procent — ibland har det varit tveksamt om den ens nått dit — står inför en väldig utmaning. Jag vill ställa en fråga till Mona Sahlin. Det här är ju egentligen en våldsam kritik mot hur den offentliga sektorn sköts. Det innebär också att hon ger moderata samlingspartiet rätt i vårt påstående att den offentliga sektorn har en så dålig produktivitetsutveckling att vissa delar av den radikalt bör omprövas. I annat fall skulle all förbättring av produktivitetsutvecklingen ske inom den enskilda sektorn med mycket hårda krav på omstrukturering. Elver Jonsson var inne på frågan om det dubbla budskapet, dvs. att vi gärna formellt skall öka semesterns längd, men samtidigt skall uttrycka en förhoppning om att människor inte utnyttjar den utan i stället jobbar under de femte och sjätte semesterveckorna. Under sådana förhållanden kan vi ju lagstifta om ytterligare en eller två veckors semester, samtidigt som vi säger att den helst inte skall tas ut, så att semestern i själva verket omfattar ett mindre antal veckor. Frågan är nu vad Mona Sahlin önskar; är det utökad ledighet eller är det helt enkelt infriade och lagstiftade utfästelser — inte löften och målsättningar utan utfästelser — med samtidigt uttryckta förhoppningar om att de berörda människorna skall arbeta under de femte och sjätte semesterveckorna? Först då kan vi nämligen driva den utbudspolitik som finansministern anser nödvändig för att klara landets ekonomi. Det är en mycket intressant frågeställning. Önskar man att semestern tas ut i form av ledighet, eller vill man helst se till att människor struntar i att vara lediga under de femte och sjätte semesterveckorna och arbetar i stället? Det senare gäller framför allt inom den offentliga sektorn, där man har upp till sju veckors semesterledighet.
Herr talman! Jag vill ta upp bara en enda sak med arbetsmarknadsministern. Hon talade nyss från denna talarstol om behov av att få in förtidspensionerade i arbete, av att ge de deltidsarbetslösa full sysselsättning osv. Man måste dock i det sammanhanget lägga märke till att det råder starka regionala variationer. Vi har många deltidsarbetslösa, många i arbetsmarknadsåtgärder, många helt arbetslösa och ett lågt arbetskraftstal för både män och kvinnor. Alla dessa företeelser uppträder inom samma regioner. Skall man lyckas med de av Mona Sahlin uppräknade åtgärderna, måste man ha en mycket stark regionalpolitik.

Vi måste ha en bättre regionalpolitik för att klara allt det goda som arbetsmarknadsministern talar om.

Herr talman! Mona Sahlin för fram tankegångar om ett konjunkturanpassat semesteruttag. Jag tycker att det är en oroväckande tanke att man under de former som gäller i dag skall börja arbeta under den femte och den sjätte semesterveckan. I dag är det ju arbetsgivaren som bestämmer semesteruttaget, och arbetstagaren har ingen möjlighet till påverkan. Så förblir det också, om man inte försöker ändra lagstiftningen så, att arbetstagaren får en rätt att själv bestämma när semestern skall tas ut. Jag tycker över huvud taget inte att man skall tumma på semesteruttaget. Syftet med semestern var ju från början att arbetstagarna skulle få möjlighet till vila och rekreation. Vilka grupper blir det då som kommer att välja bort semestern? Jag tror inte att det blir de högavlönade, utan jag tror fortfarande att det blir de lågavlönade som kommer att gör det. Mona Sahlin sade att många vill arbeta under semestern. Jag tycker att man borde ställa frågan till dem som vill arbeta under semestern varför de vill göra det. Kan det inte vara så att man inte har någon ekonomisk möjlighet till en meningsfull semester och att det är därför som man vill arbeta, dvs. att man tycker att det är meningslöst att gå hemma utan att ha någonting att göra? Det borde i stället skapas ekonomiska möjligheter för dessa människor att få en riktig semester. Flera förbund inom LO har drivit tanken på en trettonde månadslön som en möjlighet till en meningsfull semester. Med tanke på de förhållanden som råder i dag skulle man också kunna tänka sig att arbetstagarna kunde få rätten att bestämma över uttaget av den del av semestern som icke är semesterns huvuddel. Den rätten finns inte i dag.
Herr talman! Mona Sahlin vill att vi skall sätta in den sjätte semesterveckan i sitt rätta sammanhang, och det har flera av oss också försökt att göra. Hon appellerade vidare till mig angående de deltidsarbetande kvinnor som vill ut i fulltidsarbete. Jag tror dock inte att Mona Sahlin har lyssnat färdigt på den punkten. Man måste fråga många av de kvinnor som vill ha arbete utöver sitt deltidsarbete varför de önskar detta. Då svarar de ofta: Jag behöver det därför att vi har lån på huset, därför att vi har höga skatter eller helt enkelt därför att det är dyrt att leva. Då får alltså kvinnorna ytterligare en arbetsbörda utöver de stora arbeten de utför hemmavid. Här måste vi återigen se på vad bruttonationalprodukten innebär. Den är ett utomordentligt dåligt instrument att mäta välfärd och livskvalitet, eftersom det i bruttonationalprodukten inräknas som mycket av negativ art. Däremot är kvinnornas arbete hemma verkligen något som höjer livskvalitet och välfärd, både för de gamla och för barnen, för hela familjen.

Herr talman! Det vi i dag diskuterar är förlängningen av semestern, det första steget mot den sjätte semesterveckan. Vi får anledning att, förhopp ningsvis många gånger, återkomma till den större diskussionen om arbetstidsfrågorna. Jag är väl medveten om att inte minst många kvinnor har de problem som Anna Horn af Rantzien talar om nu. Däremot är det så att en förlängning av semestern och en ökad rättvisa mellan låginkomsttagaroch höginkomsttagargrupper och en större flexibilitet i användningen av den nya lediga tiden enbart kommer att gynna kvinnorna och stärka deras situation på arbetsmarknaden. När jag säger att utbudspolitiken, som självfallet har sin roll i den här debatten, har varit framgångsrik ligger det inget hotfullt i det. Det är bara ett konstaterande av att vi har varit mycket framgångsrika och att det svenska folket har varit otroligt framgångsrikt när det gällt att öka arbetsinsatsen i tider när detta verkligen har behövts. Det har man gjort, och det kommer man att fortsätta att göra. Utbudspolitiken kommer alltid att vara ett viktigt instrument för oss socialdemokrater i den ekonomiska politiken. Vi har fortfarande grupper som både kan och vill arbeta mer för att öka vår produktion, och det vill vi att de skall få göra. Jag bara förde in i diskussionen att produktiviteten måste bli bättre för att vi skall klara de grundläggande problemen i ekonomin. Om Elver Jonsson tycker att det är bra med ökad rättvisa när det gäller semestern, kan han i dag rösta för det. Det är nämligen den saken vi diskuterar i dag och skall rösta om. Kan man öka ledigheten och samtidigt säga att folk skall arbeta mer? Om riksdagen i dag antar regeringens förslag, får vi en ökad rättvisa i fråga om ledighetens längd. De argument som anfördes när man införde den femte semesterveckan är lika giltiga i dag. Det är viktigt att de grundläggande tryggheterna i systemet på arbetsmarknaden är någorlunda lika för olika grupper. Vi tar nu ett steg för att förstärka jämlikheten när vi fattar detta beslut om semestern. Det är inte så att alla får en utökad ledighet, utan det är de grupper som har de sämsta semestervillkoren. Det är för dessa vi vill höja ribban. Därutöver behöver vi en diskussion huruvida det går att öka möjligheterna att jobba under semestern eller att spara semester under andra former än vad som i dag är möjligt. Det skall vi diskutera med parterna på fredag. De förslag vi då skall diskutera är i första hand tidsbegränsade. Tanken har varit och är fortfarande att det gäller de närmaste åren. Vad debatten i dag handlar om är ökad rättvisa när det gäller semesterns längd. Jag har i dag inte hört någonting som fått mig att inse att detta är fel. Jag hör till de, måhända i många borgerligas ögon naiva personer som tror att ju större rättvisa vi har mellan grupper, desto större inflytande får den enskilde individen. Ju större rättigheter vi kan tillföra de svagaste grupperna på arbetsmarknaden, desto mer kommer dessa att kunna delta i arbetet för att höja produktiviteten. Jag tror nämligen att inflytande, rättvisa och rättigheter hör samman med våra möjligheter att bäst utnyttja folks vilja till arbete. Detta är vår nations största tillgång, och det är i det sammanhanget som utbudspolitiken och frågan om rättvisa villkor kommer in.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att vi skall återkomma till arbetstidsfrågorna. Jag tror att detta är bra inte minst av psykologiska skäl. Arbetsmarknadsministern hade så kloka tankar i den utredning hon ledde, men dessa visade sig sedan delvis stå i strid med vad regeringen kom att föreslå. Jag tror därför att det är bra att det rinner litet vatten under broarna. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern tar stor hänsyn till det arbetsmarknadsutskottet skriver i sitt betänkande nr 21 om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag när det gäller småföretagens semesterproblematik. Vi hoppas här på ett snabbt och bra förslag. Arbetsmarknadsministern säger att svenska folket har varit framgångsrikt. Det är helt riktigt. Problemet är att svenska folket nu inte längre är det. Vi har nu en fallande kurva i förhållande till med oss jämförbara länder. Det är ett skäl till att vi har sagt att utbudspolitiken måste stimuleras på ett helt annat sätt än tidigare. Vi anser därför att det inte är rimligt att föreslå en förlängning av semestern, samtidigt som regeringen säger sig vara oroad över de effekter detta får på tillgången på arbetskraft. Jag kan därför inte med bästa vilja i världen, fru statsråd, rösta för majoritetsförslaget i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 10. Vi är även i det avseendet tvingade att rätta mun efter matsäcken. Sedan ett par synpunkter på frågan om utbudsstimuleringen. Från folkpartiets sida har vi sagt att ett av de viktigaste inslagen här är skattereformen. Regeringen har nu sagt att skattereformen ligger fast i sin uppläggning. Det är positivt, men vi behöver också en aktiv regionalpolitik och en förbättrad och förstärkt arbetsmarknadsutbildning. Vi har redan sagt att det är viktigt att pensionärers samt flyktingars och invandrares möjligheter att göra arbetsinsatser blir större. Vi anser att det på det området i alltför stor utsträckning har saknats konkreta förslag. Men vi har ju, herr talman, fått en ny arbetsmarknadsminister. Jag är mycket förhoppningsfull och tror att det skall komma bra förslag från henne. Återigen: Jag tror att det är viktigt att vi samfällt ser till att man inte glömmer de svagaste på arbetsmarknaden — dessa är sällan de röststarkaste.

Herr talman! Jag tror att diskussionen under de senaste minuterna tillfört oss en dimension, som kanske inte riktigt funnits hos socialdemokraterna i utskottet. Vad arbetsmarknadsministern antytt är den gigantiska flexibiliteten. Karl-Erik Persson kom i sitt inlägg in på detta när han talade om konjunkturoch årsanpassad arbetstid. Låt oss gärna för att infria utfästelsen om rättvisa öka semestern till sex veckor. Då har vi den dimensionen av regerandet klar. Men sedan måste man klara den dimension som regeringens finansminister efterlyser, nämligen utbudsdimensionen. Vi måste också ha mer arbetskraft. Här förväntar vi oss att parterna efter samtalen på fredag är beredda att arbeta under den femte och sjätte semesterveckan i större utsträckning än man i dag gör under den femte semesterveckan, framför allt då under den sjätte semesterveckan som tillkommer för att rättviseaspekten skall tillgodoses. Jag utgår från att detta blir ett väldigt fint system med total flexibilitet. Skall vi klara förlängningen av den lagstadgade semestern med en sjätte semestervecka, förväntar sig arbetsmarknadsministern att parterna är välvilligt inställda till att arbeta under den femte och sjätte semesterveckan, i varje fall i betydligt större utsträckning än man hittills gjort under den femte semesterveckan. Jag kan känna stor sympati för tanken på en ökad flexibilitet, men jag tror inte att alla som lyssnat på resonemanget om rättvisedimensionen har förstått att det är genom att arbeta mer under den femte och sjätte semesterveckan som man skall få råd att klara den sjätte. Det är en intressant aspekt, och den visar i och för sig på mångfalden i regerandets konst i vad gäller att både kunna erbjuda rättvisa och kunna erbjuda utbudsaspekten. Det skall bli mycket intressant att se om detta upplevs som ett sviket vallöfte. Jag delar uppfattningen att arbetslinjen är utomordentligt bra och att den måste tillskapas. Arbetslinjen innebär att vi kan få ut fler människor i arbete och givetvis att vi ser till att dessa människor arbetar på ett produktivt sätt. Detta är avgörande för om vi skall kunna ha råd med det ena och det andra. Arbetsmarknadsministern avstod från att svara på hur man kraftigt skulle öka produktiviteten inom den offentliga sektorn och vilka effekter en kraftig omstrukturering inom industrin skulle få. Arbetsmarknadsministern kräver i princip i dag att den offentliga produktiviteten och effektiviteten samt produktiviteten inom den enskilda sektorn måste öka om vi skall klara oss i framtiden. Herr talman! Det är genom arbetslinjen, genom mer arbete, sparande och rimliga skatter, som man ökar välståndet, inte genom att satsa på ledighet.
Herr talman! Både moderater och folkpartister har flera gånger sagt: Låt oss gärna öka rättvisan. De har också många gånger betonat hur viktigt det är att vi har rättvisa mellan grupper. Det är ett beslut om just detta som vi — ursäkta, jag menar ni; jag har lämnat riksdagen — förhoppningsvis i dag skall fatta. Vad regeringen dessutom diskuterar med parterna är hur man skall kunna skapa möjligheter för människor att arbeta under viss del av semestern och hur man skall kunna öka möjligheterna att stimulera människor till att spara delar av sin semester. Detta är viktigt i dag, och det är också viktigt för flexibiliteten. Jag, liksom många andra, är dessutom beredd att gå vidare när det gäller att öka möjligheterna att ha flexibla arbetstider. Detta är en diskussion som kommer upp senare, och jag hoppas kunna återkomma till kammaren i samband med den diskussionen. Slutligen vill jag till Elver Jonsson säga att arbetsmarknadsdepartementet självfallet alltid tar hänsyn till både vad utskottet skriver och vad rikdagen beslutar.

Herr talman! Jag skall säga några ord om den motion, A712, som jag tillsammans med Lars Ahlström har väckt, och bakom vilken en kanske oväntad majoritet i arbetsmarknadsutskottet har ställt sig. Vi har också i dag fått höra att denna motion har tvingat Sten Östlund att ta sig för pannan. Sten Östlund skulle enligt min mening emellertid inte ha behövt ta sig för pannan med anledning av motionen eller den skrivning som finns i betänkandet. Jag skall kort säga något om bakgrunden till motionen och våra motiv för att väcka den. Vi har uppmärksammat och blivit uppmärksammade på att småföretag kan komma i en mycket besvärlig ekonomisk situation genom den lagstiftning som finns beträffande semesterlönen och semesterlönegrundande frånvaro. Om man har som politisk målsättning att försöka främja småföretagens situation i svenskt näringsliv och om man ser just småföretagen som en kraft som kan bidra till att forma ett ännu starkare Sverige, då tror jag att man måste gripa sig an med att förändra de lagar och det regelverk som småföretagarna själva upplever som en klar begränsning. Det får inte vara så, som min namne Engström i regeringen har uttryckt sig, att ”det timrade huset” — dvs. det välfärdssystem vi har byggt upp — är så väl timrat att man inte kan tänka sig att göra den minsta förändring även om en sådan skulle leda till en bättre utveckling. Jag menar att även socialdemokraterna i dag måste inse att en lagstiftning som lades fast för 10, 15 eller kanske 20 år sedan kan behöva revideras på vissa punkter. I detta sammanhang tycker jag nog att behandlingen i utskottet har visat på en betänklig frånvaro av realism när det gäller synen på dessa ting. Socialdemokraterna har ställt sig kallsinniga även till ett så pass hovsamt förslag och en sådan skrivning i betänkandet som det har uppstått majoritet för. Det har också i dagens debatt visat sig att socialdemokraterna fullföljer denna linje. Det är naturligtvis ett framsteg att representanter från alla Övriga partier i utskottet har sett detta som ett problem som man vill åtgärda så snabbt som möjligt. Detta gäller alltså semesterlagen. Jag skall ta ett exempel ur vardagen som kanske tydliggör vad det är fråga om. Tag som exempel ett frisörföretag, en bransch där 90 96 av de anställda är kvinnor, ofta i fertil ålder. Företaget har 18 anställda, vilket är mer än i normalfallet. 1989 var fyra av de anställda föräldralediga, och man vet att ytterligare tre personer kommer att vara lediga av samma orsak under 1990. Detta ger företaget en kostnad på 19 600 kr. per person, eller totalt 78 400 kr. Låt oss sedan se på situationen i ett ännu mindre företag, vilket kanske är vanligare, med en, två eller tre anställda. Man kan så tänka sig att företagaren själv blir sjuk — detta inträffar ju ibland — samtidigt med sina anställda. Jag tror att var och en förstår att detta småföretag då blir utsatt för en mycket stor ekonomisk belastning och att man inte kan hantera detta hur som helst. Detta problem kan ställas på sin spets i näringar och branscher där det råder en utomordentligt stark konkurrens och där man inte kan höja priserna för att kompensera sig vid sådana här situationer. Det kan vara fråga om ett litet elföretag. Jag har fått uppgifter om ett sådant företag där en anställd har blivit klassad som arbetsskadad. Skadan kom sig av orsaker som stod utanför företagets påverkan, det var nämligen här fråga om en allergi. Den anställde kommer inte tillbaka till företaget, men genom den lagstiftning som finns i dag kan vederbörande nu faktiskt få en lön som är högre än hans ordinarie arbetslön. Detta blir möjligt genom den konstruktion med både sjukpenning och ersättning från semesterlönekassa som i dag finns. Ofta har dessa företag inte heller någon möjlighet att ta in ersättare under sjukdomsperioder. Detta är två exempel som kan belysa problematiken. Nuvarande regler kan alltså medföra stora ekonomiska påfrestningar för småföretagen. Vi har dessutom i motionen och i utskottet lyft fram vad detta innebär i speciellt kvinnodominerade branscher; frisörföretag är ju, som nämnts, en sådan. Det kan då blir svårare för unga kvinnor att få jobb än vad som eljest skulle ha varit fallet. Man kan naturligtvis vifta bort detta problem genom att hänvisa till den höga totala sysselsättningen i landet. Jag tror ändå att var och en vet att det finns en ganska stor lokal variation när det gäller sysselsättningen. Under lång tid fram till nu har just unga kvinnor haft en sämre möjlighet att göra sitt inträde på arbetsmarknaden. Detta är en orsak till den situation som vi nu vill försöka råda bot på. Dessutom vill vi, som jag har nämnt, försöka uppnå rättvisa för de små företagen. Av socialdemokraternas reservation till betänkandet framgår att socialdemokraterna inser hur problembilden ser ut. De lovar att utreda frågan, och frågan har också utretts i flera omgångar tidigare. Departementet har lovat detsamma, och av direktiven framgår — vilket också har uppfattats som ett löfte — att det skall ske förändringar. Motsättningen i dag ligger snarast i att vi dels vill gå fram snabbare, dels vill att utskottet skall ålägga regeringen att komma med förslag. Mot bakgrund av fakta kan man konstatera att detta inte är någon ny fråga. Vi väckte också en likadan motion i fjol. Jag vet att småföretagens organisationer i kontakter med berörda departement under ganska lång tid har blivit utlovade en översyn och en förändring. Ingenting har skett, och detta är enligt min mening ett av de starkaste argumenten till att även socialdemokraterna i utskottet borde vara beredda att skynda på hanteringen av frågan. Ingenting har skett tidigare, och nu vill man från socialdemokratiskt håll ytterligare fördröja hanteringen. Det borde ha gått att enas på den här punkten. Jag förstår faktiskt inte varför så inte skett. Sten Östlund försökte skjuta in en kil, framför allt mellan vpk och övriga oppositionspartier, genom att säga att det skulle bli sämre för de anställda med den skrivning som jag nu hoppas får majoritet i kammaren. Det är icke vad vi motionärer syftar till, och det är icke vad övriga partier som bildar majoritet i utskottet syftar till. Vi begär förslag ifrån regeringen. I det avseendet litar vi på — i likhet med vad Karl-Erik Persson sade tidigare under debatten — att regeringen kommer med ett klokt förslag. Jag har svårt att förstå varför inte socialdemokraterna har samma tillit till regeringen.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 Hur man därav kan dra slutsatsen att vi vill ha en försämring för de anställda överstiger min fattningsförmåga. Detta kanske Sten Östlund kan förklara i slutet av debatten. Jag tror att man här hade ett taktiskt syfte gentemot vpk. Vi menar att det är rimligt att den som betalar ersättning under semester grundande frånvaro även ansvarar för motsvarande semesterlön och att reformen bör ges den inriktningen. Herr talman! Detta är i stort motiven bakom motionen, och jag har försökt att med några exempel ur vardagen redogöra för de konsekvenser som nuvarande lagstiftning kan få. Den debatt som förts här tidigare i dag om problematiken semester kontra utbudspolitik har varit intressant. Jag lyssnade med uppmärksamhet till arbetsmarknadsministerns inlägg. Jag vill avslutningsvis komma med en kommentar till detta som anknyter till vår motion. Att så många kvinnor i dag har sysselsättning är främst en följd av den höga totala efterfrågan i svensk ekonomi och ytterst en följd av högkonjunkturen. Om man granskar vad regeringen har gjort specifikt på det här området, dvs. utbudspolitiken, är det egentligen mycket litet man kan finna utöver vad som har gällt tidigare under lång tid. Inom regionalpolitiken, som Börje Hörnlund tog upp, väntar vi på nya förslag. Här har samma regler gällt som tidigare. Regeringens insatser i fråga om barnomsorgen, och där är det verkligen fråga om utbudspolitik, är snarast sorgliga. Där har regeringen varit ett hinder för alternativ som bevisligen skulle ha verkat i utbudsstimulerande riktning. När det gäller flyktingpolitiken, som är ett annat angeläget område, har heller inte mycket hänt för att skynda på en hantering som nästan alla i dag anser är för långsam och byråkratisk. När det gäller skatterna, ett annat viktigt område, har regeringen hittills varit den stora motståndaren till sänkt skatt på arbetsinkomster. Här har man ändrat uppfattning och hamnat på den linje som man i dag har och talar för, nämligen en utbudsreform. Man har fördröjt ett antal utbudsstimulerande reformer, det är den insats som gjorts under 80-talet. När det gäller frågan om barnfamiljer, arbetstid och unga kvinnor har hög inflation och höga skatter lett till att många i dag tvingas att arbeta mer än vad de egentligen skulle önska under den period som barnen är små. Det har man blivit tvingad till på grund av en ekonomisk press gentemot barnfamiljerna. Det är i den delen en felriktad utbudspolitik. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets skrivning i betänkande AU21 beträffande motion A712.

Herr talman! Av det citat ur utskottets text som Sten Östlund sätter punkt och slut efter framgår att det är en begäran riktad till regeringen. Regeringen måste snarast återkomma med förslag till förändring i den här riktningen. Vi har angett en väg i vårt yrkande i motionen. Men naturligtvis får vi när regeringen sedan kommer tillbaka granska detaljerna i detta. Jag hyser en viss tillit till att förslaget i varje fall inte kommer att försämra för de anställda och att det skall gå att hitta tekniska lösningar som gör det drägligare för småföretagen i de situationer i den praktiska vardagen som jag har visat ett par exempel på. Jag tror att det är där man måste börja när man vill reformera svenskt näringsliv.

Herr talman! Målet för småföretagspolitiken är att få till stånd effektiva småföretag som kan lämna avgörande bidrag till den ekonomiska tillväxten. Småföretagen spelar en central roll för utvecklingen av marknadsekonomin och för dynamiken i näringslivet. Småföretagens flexibilitet och geografiska spridning är betydelsefull också för vår försörjningsberedskap inför kriser och krig. Herr talman! Det är inte svårt att instämma i ovanstående som är hämtade från regeringens proposition 1989/90:80 Vissa näringspolitiska frågor. Det är emellertid angeläget att understryka att det inte räcker med enbart uppskattande ord. För det framtida välståndet är det nödvändigt att näringspolitiken utformas med hänsyn till de små företagens förutsättningar. Semesterlagens regler om semesterlönegrundande frånvaro kan få helt orimliga konsekvenser för det enskilda företaget. Detta är främst fallet för mycket små kvinnodominerade branscher. Ur jämställdhetssynpunkt har nuvarande regler en särskilt negativ effekt då de kan medföra att småföretagaren av krasst ekonomiska skäl måste avstå från att anställa unga kvinnor. Det är inte minst mot bakgrund av denna verklighet anmärkningsvärt att socialdemokraterna inte ens nu inser nödvändigheten av en förändring, och en snabb förändring. Ett införande av sex veckors semester kommer naturligtvis att ytterligare förvärra situationen. Det är emellertid glädjande att notera att en majoritet av utskottet nu anser att semesterlagens regler om semesterlönegrundande frånvaro av såväl jämställdhetssom rättviseskäl bör ses över i syfte att undanröja de betydande negativa ekonomiska konsekvenser dessa regler har för små företag. Herr talman! Detta innebär för min del tredje gången gillt. Jag väckte en motion i detta ärende 1988 och tillsammans med Göran Engström både förra året och i år. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 21.

Herr talman! Ett dekret av Stig Malm blev till ett löfte i valrörelsen 1988 av regeringen Carlsson I. Detta är bakgrunden till förslaget om en sjätte semestervecka, som nu är föremål för debatt och beslut i riksdagen. I andra sammanhang brukar det framhållas hur viktigt det är med ett bra beslutsunderlag. När det här förslaget lades fram, skedde det trots att både semesterkommitténs och arbetstidskommitténs betänkanden var ute på remiss, och frågan är därför inte beredd i vederbörlig ordning. Brådskan är anmärkningsvärd. Vi är några centerkvinnor som anser att med en utökning av semestertiden skjuts förkortningen av den dagliga arbetstiden, eller veckoarbetstiden, ytterligare på framtiden. Det är något som vi inte kan acceptera. Därför yrkar vi avslag på regeringens förslag om en sjätte semestervecka. Jag vill här nämna några väl kända fakta som rör kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Allt fler kvinnor yrkesarbetar, och deras genomsnittliga arbetstid ökar oavbrutet. Dessutom svarar de för merparten av det oavlönade arbetet i hem och familj. Svenska kvinnor har en arbetsbörda som är bland de tyngsta internationellt sett. Skillnaderna är stora mellan kvinnor och män när det gäller arbetstiderna. Ungefär hälften av alla kvinnor arbetar deltid, i genomsnitt 30 timmar i veckan. Av männen är det bara 5 26 som arbetar deltid. Kvinnor förkortar således sin arbetstid till i genomsnitt sex timmar per dag och förlorar därmed inkomster. De gör det för att hinna och orka med både det betalda och det obetalda arbetet. Kvinnor som inte kan klara sig på sextimmarslönen, exempelvis ensamföräldrar som också måste försörja barn, tvingas pressa sig till heltidsarbete. Dessa och andra med långa arbetsdagar och dålig arbetsmiljö drabbas ofta av arbetsskador. En undersökning visar att kvinnors sjukfrånvaro ökade med 50 26 under 1980-talet, männens med enbart 15 90. En förkortning av den dagliga arbetstiden är därför viktig ur både rättviseoch hälsosynpunkt. Förlängd semester är ett steg i helt fel riktning. Kvinnor får fortsätta att betala sin arbetstidsförkortning själva, deras kroppar slits ut i förtid och omänskliga krav leder till psykiska skador. Det behöver väl knappast sägas, att om mamma mår dåligt, mår också barnen dåligt. Frågan om förkortad arbetsdag är ingalunda ny. Jag har tidigare hyst stor respekt för de socialdemokratiska kvinnornas mångåriga kamp för sextimmarsdagen. Men när de kommer i beslutsposition, då viker de sig. Som statsråd sviker de sin egen övertygelse. Jag måste också säga att det skorrar ytterligt falskt om de socialdemokratiska kvinnorna här i riksdagen den 21 mars röstar för den sjätte semesterveckan sedan de den 8 mars gick ut med budskapet om sextimmarsdag åt alla. Den 8 mars sade vpk:s taleskvinna Maggi Mikaelsson under jämställdhetsdebatten att kvinnor vill ha sextimmarsdag men erbjuds två dagars semester. Vpk vill ha en annan politik som innebär en omfördelning av samhällets välstånd till de grupper som har låga löner, dålig arbetsmiljö och litet inflytande över sin arbetssituation. Ett sådant klart uttalande måste givetvis innebära avslag på förslaget om den sjätte semesterveckan. I annat fall är det ett rent bedrägligt uttalande. Vid omröstningen i dag kommer jag att i första hand stödja reservation 3 och i andra hand reservation 1, även om jag inte till alla delar instämmer i skrivningarna. Herr talman! Jag vill något kommentera debatten hittills och ställa några kompletterande frågor. Jag ser att arbetsmarknadsministern tyvärr har lämnat kammaren, men utskottets talesman är kvar i kammaren. Sten Östlund sade att frågan om förkortad arbetsdag och sex veckors semester är helt skilda storheter. Jag håller med om det. Men om man går vägen om ökad semester, måste det rimligen innebära att man skjuter frågan om förkortning av den dagliga arbetstiden ytterligare på framtiden. Jag har saknat de socialdemokratiska kvinnorna och vpk-kvinnorna i den här debatten i dag. Varför är de så tysta? Tidigare har vi i alla fall fått intrycket att detta om en förkortning av den dagliga arbetstiden skulle vara en hjärtefråga för dem. Men när ett förslag kommer upp i kammaren som just berör denna hjärtefråga, då tiger man. Arbetsmarknadsministern har sagt att kvinnor har ökat sitt betalda arbete, och det sade jag också tidigare i mitt inlägg. Kvinnor har försörjt landet med arbetskraft. Jag håller med. När man har den insikten, bör man då inte också ta hänsyn till kvinnors behov och kvinnors önskemål när tillgängligt produktionsresultat skall fördelas? Huruvida det är tillgängligt eller inte har ju diskuterats, men om vi utgår ifrån att det är tillgängligt måste väl också kvinnorna få vara med och få sina behov tillgodosedda. Hur många kvinnor är det som har drivit kravet på en sjätte semestervecka? Hur många uppvaktningar i regeringskansliet har det gjorts av kvinnor som har krävt en sjätte semestervecka? Så till detta med rättviseaspekten. Man hävdar att eftersom vissa grupper i samhället har gått före med kravet på ökad semestertid skall vi här i riksdagen nu lagstifta om detta. Det är klart att det vid första påseendet kan ligga en hel del i detta, men om man funderar vidare tror jag att man kommer fram till att man har fel utgångspunkt om man för ett sådant resonemang. Arbetsmarknadens parter har rätt att förhandla. Man förhandlar om olika saker när det gäller hur tillgängliga produktionsresultat skall tas ut. Man kan förhandla om att ta ut mer ledig tid, löneutrymme och annat. Hitintills har det hävdats att när arbetsmarknadens parter i en förhandling har kommit överens, skall vi i riksdagen respektera detta förhandlingsresultat. Nu skall vi komma in och ta över detta ansvar genom att ta till lagstiftning. I framtiden kan det innebära att vissa grupper av arbetsmarknadens parter kommer att vilja öka semestertiden ytterligare — det kan bli fråga om många semesterveckor. Skall vi då komma in efteråt och lagstifta i enlighet med de motiv som här förs fram, att det måste vara rättvist? Eftersom man hävdar detta med rättvisa mellan grupperna vill jag fråga: Är regeringen beredd att lagstifta, så att inte vissa grupper på arbetsmarknaden kommer överens om ytterligare semesterveckor? Tänker man i så fall gå in och ta till lagstiftning? Det vore intressant om utskottets talesman och också några socialdemokratiska kvinnor och vpk-kvinnor deltog i denna debatt.

Herr talman! Moderata samlingspartiet står i huvudsak bakom de förslag till satsningar i Blekinge län som arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 20 visar. De satsningar som föreslås ger möjligheter att ytterligare förbättra sysselsättningsläget i länet. Det är bara på en punkt vi har en annan mening än utskottets majoritet, nämligen när det gäller frågan om satsning på regionala investmentoch utvecklingsbolag. Vi har anledning att betvivla statens positiva roll som företagare genom delägande i sådana investmentoch utvecklingsbolag som har som främsta målsättning att utveckla små och medelstora företag i regionen. Vi i moderata samlingspartiet anser att sådana mindre företag i huvudsak skall ägas och drivas av privata intressen. De senaste decennierna har klart visat att staten inte är någon ideal företagarpart, i synnerhet inte i de mindre företagen där beslutsgångarna måste vara korta och där byråkratin ofta är ett hinder. Vår grundinställning är således att näringslivsverksamhet bäst bedrivs av dem som är bäst skickade att sådan verksamhet bedriva, nämligen privata näringsidkare och entreprenörer. Statens roll som företagare är alltför kantad av haverier av olika slag, varför det är obetänksamt att, som utskottet nu föreslår, utöka statens inflytande i dessa mindre företag runt om i vårt land. Vår uppfattning är att privata intressen själva skall utöva hela ägaransvaret. Vi säger därför nej till förslaget om 35 milj.kr. i s.k. ökat riskkapital till dels ett nytt, dels ett redan befintligt investmentoch utvecklingsbolag i Blekinge. Men vi vill satsa en lika stor summa pengar till utvecklandet av Blekinge län genom vårt förslag om femåriga ränteoch amorteringsfria lån till de föreslagna bolagen. I regeringens förslag till statlig medverkan i regionala-lokala investmentoch utvecklingsbolag sägs att dessa halvstatliga bolag skall medverka till att främja expansionen. Detta upplever vi mer som ett önsketänkande. Små och medelstora företag, liksom även de större, utvecklas bäst och expanderar säkrast utan staten som partner. Det sägs även att staten genom sin medverkan tillför dessa företag ökad kompetens i form av ledningskunnande. Herr talman, vad då för slags ledningskunnande? Vad har staten att tillföra, annat än möjligen en trög och ofta obeslutsam beslutsgång — ett ledningskunnande som präglas av samma byråkratiska, tröga och obeslutsamma statliga agerande som i alla andra sammanhang? När Östeuropa går ifrån statlig medverkan inom näringslivet — i synnerhet när det gäller de mindre företagen — försöker sig de svenska socialdemokra politiska insatser i terna på Östeuropas nu övergivna linje. Statens roll är inte företagandets, inte heller i Sverige. Tillgången på riskkapital kommer inte heller att öka, som ju sägs. Ett bra projekt och en god företagsidé finner alltid pengar. En dålig idé eller ett riskfyllt projekt blir utan. Så skall det också vara. Blekinge läns utveckling står och faller med hur småföretagsamheten förmår utvecklas. Staten skall som ägare hålla fingrarna från denna utveckling. Det är bara genom marknadsekonomin som den kan bli expansiv. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen nr 4 om särskilda insatser i Blekinge län.

Herr talman! Att i denna vecka, när riksdagsgrupperna arbetar för högtryck med motioner med anledning av regeringens regionalpolitiska proposition, debattera särskilda regionalpolitiska insatser i Blekinge känns som att skilja ut Blekinge från den regionalpolitiska debatten. Det gäller inte minst eftersom den regionalpolitiska utredningen, REK 87, fått sådana direktiv att Blekinge utpekades som en av landets mest utsatta regioner. Men ingen förundras väl längre över alla de kovändningar som regeringen ägnar sig åt. När regeringen Carlsson inte vet vad den skall göra åt regionalpolitiken, skapar man som vanligt ett paket. Det spelar mindre roll vad paketet innehåller och om insatserna ligger rätt i tiden. Folkpartiet har vid ett otal tillfällen kritiserat denna arbetsmetod. Även i detta paket saknas konkreta linjer för hur Blekinge skall stödjas för att bli självgående och kunna stå på egna ben. Herr talman! REK 87 behandlade situationen i Blekinge mycket ingående. Utredningen kom fram till att infrastrukturen behövde förbättras, framför allt vägarna behövde rustas upp. Utredningen kunde konstatera att blekingeborna inte var särskilt benägna att pendla till orter i Blekinges närhet och inom Blekinge där tillgången på arbetstillfällen är större. Denna pendlingsobenägenhet är beror bl.a. på att traditioner saknas. Trots korta avstånd till arbetstillfällena saknas traditionen att pendla. Vid ett närmare studium av situationen kunde också utredningen konstatera att vägarna var undermåliga. Det behövs inte bara en upprustning av huvudstråket genom länet, utan även andra vägar uppemot exempelvis Småland har uppenbara brister. Jag skulle vilja ha en kommentar från Marianne Stålberg om denna situation. Marianne Stålberg kommer ju från Jämtland — ett län med långa avstånd, men med innevånare som i åratal tvingats att pendla för att över huvud taget kunna få tillgång till arbete. Tycker inte Marianne Stålberg att det är viktigt att förbättra kommunikationerna i Blekinge för att på det sättet snabbt förbättra sysselsättningssituationen så att länet inte blir så sårbart? Herr talman! Jag måste återkomma till regeringens handlingssätt. Ena dagen lägger den direktiv som styr mot att en region behöver utpekas som särskilt utsatt. REK 87 tog då fram ett betydande antal insatser för att långsiktigt förbättra inte bara Blekinges situation utan även situationen i övriga de lar av sydöstra Sverige. Det handlade huvudsakligen om infrastruktursatsningar i form av utbildning och kommunikationer. Jag måste fråga Marianne Stålberg hur det kommer sig att regeringen i den regionalpolitiska propositionen påstår att sydöstra Sverige inte behöver några insatser när Blekinge har fått sitt paket. Varför har regeringen då skrivit utredningsdirektiv, som tvingade REK 87 att precisera de mest utsatta regionerna i landet, om man inte menade någonting med detta? Är det möjligen så, Marianne Stålberg, att man i norra Kalmar län skall sitta och vänta på sitt paket och få det litet senare, kanske inför valet? Är det en bra politik när vi vet att norra Kalmar län och en del andra kommuner i området har en besvärlig situation? Från folkpartiets sida tycker vi att det är ett märkligt handlingssätt. Låt mig säga att vi självfallet inte missunnar Blekinge insatser, men det måste finnas litet konsekvens i handlingssättet. I dag debatterar vi ett regeringsförslag som inte har några långsiktiga infrastrukturella kännetecken. Varför har regeringen ändrat sig? Varför har socialdemokraterna i utskottet inte tagit någon notis om Blekinges behov av långsiktiga insatser inom infrastrukturen? Herr talman! År ut och år in har folkpartiet påpekat bristerna med det s.k. offertstödet. Offertstödet har brister eftersom det utgår från förhandlingar mellan staten och ett särskilt företag. Statens förhandlingssituation blir dålig därför att det bara finns en enda part att förhandla med. Denna vår kritik förstod REK 87. Äntligen hade ni socialdemokrater förstått varför folkpartiet var kritiskt. Döm om vår förvåning när regeringen bara en kort tid efter det att REK 87 lämnat sitt betänkande återkommer med detta förslag. Som jag sade i min inledning har regeringen nu avlämnat den regionalpolitiska propositionen. I den finns inte längre stödformen offertstöd med. Vill Marianne Stålberg förklara detta hoppande fram och tillbaka mellan olika åsikter? Är offertstödet en bra eller en olämplig stödform? Varför har regeringen ändrat sig? Regeringen och utskottets majoritet föreslår också att ytterligare ett utvecklingsoch investmentbolag skall bildas. Folkpartiet är principiellt emot att staten blir delägare i nybildade företag. Blekinge har redan ett investmentbolag. Räcker inte det? Bra företagsprojekt finns det alltid pengar till. Varför skall man då binda upp framför allt småföretagare i ett delägarskap med staten? Folkpartiet föreslår i reservation nr 5 att 25 milj.kr. av medlen till det nya investmentbolaget skall användas till en upprustning av vägarna. Vi tror att REK 87 hade rätt i att länsvägarna behöver förbättras och att länsutvecklingen och företagen är mer betjänta av satsningar på vägnätet än på ett nytt investmentbolag. Herr talman! Socialdemokraterna har hamnat i den gamla vanliga fällan. De tror att statlig styrning och statlig inblandning i företagandet gynnar utvecklingen. Folkpartiet anser att de kreativa människorna skall stimuleras genom ökade satsningar på utveckling och kommunikationer. Där, herr talman, går skiljelinjen mellan socialistisk och liberal regionalpolitik. Med detta herr talman ber jag att få yrka bifall till reservation nr 5.

Herr talman! För snart ett år sedan, närmare bestämt den 19 maj i fjol, uppvaktade en delegation från Blekinge regeringen. I denna delegation fanns representanter från länsmyndigheter, kommuner, näringsliv och de politiska partierna. Syftet med uppvaktningen var att visa på de problem — men framför allt på de möjligheter — som finns i Blekinge län. Man redovisade också ett antal konkreta och väl avvägda förslag till åtgärder som skulle kunna vara en hjälp för att ge länet en bättre utveckling och framtid. Man begärde stöd och hjälp från staten för att kunna genomföra detta. Det besked som lämnades till blekingarna denna dag i maj i fjol var att regeringen skulle se över förslagen och att besked skulle ges till länet under förhösten. Beskeden dröjde, och inte förrän i november kom de. Det som då kom länet till del var litet av det man från länets sida haft anledning att hoppas på. I regeringens proposition 1989/90:66 som kom riksdagen till handa i början av detta år togs ett antal frågor upp som har direkt koppling till uppvaktningen i fjol. Regeringen föreslår, liksom utskottets majoritet, att 35 milj.kr. skall tillskjutas till två regionala investmentbolag samt att ytterligare 112,5 milj.kr. skall anslås som regionalpolitiskt stöd för etablering av verksamhet inom Saab-Scania i Karlskrona. Från centerns sida menar vi att dessa satsningar i och för sig är mycket väl motiverade, inte minst med tanke på det sysselsättningsläge som råder inom länet. Vi tycker dock att de har en alltför begränsad och traditionell inriktning och inte stimulerar till en förnyelse och en mer framtidsinriktad utveckling av näringslivsstrukturen i länet. I motion 1989/90:A12 tar vi från centerns sida upp ett antal förslag till åtgärder, vilka vi menar på ett positivt sätt skulle ge möjlighet till förnyelse och utveckling inom Blekinge län. När det gäller satsningen på Saab-Scania menar vi att det är viktigt att denna investering får en bredare bas än en satsning på traditionell tillverkning av bensinmotorer för personbilar. Inom en mycket nära framtid kan vi vara säkra på att det inte minst av hänsyn till miljön kommer att ställas än hårdare krav på motorernas utsläpp liksom på de drivmedel som används. Därför menar vi i centern att det vore av stort värde om satsningen i Karlskrona fick en starkare framtidsoch miljöprofil och regeringen på nytt tog upp förhandlingar med Saab-Scania för att få till stånd denna satsning på nya motorer för biobränslen liksom för en utveckling på biobränslesidan. En sådan satsning skulle vara offensiv och ge en stark inriktning mot framtiden. Tyvärr kan vi konstatera att utskottets majoritet inte vill bifalla detta förslag. Motiveringen är formella skäl. Jag delar inte utskottsmajoritetens uppfattning om att en sådan vidareförhandling skulle minska trovärdigheten i det nu ingångna avtalet. En omförhandling skulle i detta fall kunna betecknas som ett stort intresse för att den föreslagna satsningen verkligen skall lyckas och få en stark och bred framtidsinriktning. Den satsning som vi från centern föreslår är ju en satsning på utveckling av både ny och känd teknik. Satsningen skulle också kunna gagna andra delar av näringslivet liksom en utveckling av högskolan genom en ny inriktning mot forskning och utveckling. En satsning av detta slag skulle också vara till gagn för Saab-Scania. Det skulle kunna öka företagets framtida konkurrensmöjligheter och gagna den fortsatta utvecklingen och tillverkningen av bilar och bilkomponenter inom landet. När det gäller det föreslagna kapitaltillskottet om 35 milj.kr. till de lokala investmentbolagen föreslår regeringen att dessa pengar skall tas fram genom en försäljning av aktier i ett utvecklingsbolag. Denna affär skulle ge staten en intäkt på 63 milj.kr. Vi i centern menar att hela denna summa om 63 milj.kr. skall användas för insatser i Blekinge län. Vi menar att regeringens förslag om tillskott med 10 milj.kr. till det befintliga investmentbolaget Blekingen AB bör bifallas. Resterande 53 milj.kr. bör ställas till länets förfogande för olika utvecklingsinsatser inom länet. Det är viktigt att i sammanhanget understryka att detta inte går emot tanken på medelssatsning i ett nytt investmentbolag. Vi menar dock att man i så fall själv kan fatta ett sådant beslut lokalt, på länsnivå. Även förslaget om storleken på och användningen av de aktuella och föreslagna medlen till regionala investmentbolag och till länets förfogande ställer sig utskottsmajoriteten avvisande till. Med tanke på den situation som råder i Blekinge och har rått sedan lång tid tillbaka vore det av stor betydelse om den föreslagna summan kom länet till del. Sedan mitten av 70-talet har Blekinge haft en större relativ befolkningsminskning än något annat län, eller uttryckt i siffror ca 4 20. Utflyttningen av yngre människor, och då i synnerhet yngre kvinnor, har varit stor. Likaså är Karlskrona den av rikets residensstäder vilken har haft den svagaste utvecklingen av alla landets residensstäder under 1980-talet. Även om Blekinge under den senaste tiden fått del av olika satsningar behövs ytterligare stöd. Länets krav är och har hela tiden varit rimliga. Det som begärs är rimlig hjälp till självhjälp. Det är sådana satsningar som man i andra delar av landet ser som självklara, som man också önskar till Blekinge. I vår motion tar vi, förutom de punkter som återfinns i regeringens proposition, upp ett antal frågor som har stort intresse för länet. Det är frågan om utvecklade förbindelser med Östeuropa och Baltikum, frågan om förnyelse av energisystemet med en ytterligare satsning på havsbaserad vindkraft och behovet av en tryggad produktion vid Karlskronavarvet, av betydelse inte minst för den svenska flottan, liksom frågan om satsningar på havsmiljön med inriktning mot ett Östersjölaboratorium i Karlskrona. Dessa frågor har överlämnats till andra utskott för handläggande. Det finns i dessa fall all anledning att senare återkomma här i kammaren. Goda kommunikationer är en stor fråga för hela landet, men i synnerhet för ett län som Blekinge. Detta har också den regionalpolitiska utredningen sett som viktigt. Frågorna inom kommunikationsområdet togs upp där. De fick en stor och viktig plats även i länsuppvaktningen i våras. I den regionalpolitiska utredningen föreslogs en satsning på Blekinge kustbana med 400 milj.kr. Detta var en mycket vällovlig satsning, och den måste ses som en satsning utöver andra, redan föreslagna. I propositionen sägs att regeringen anser att en särskild satsning skall göras på Blekinge kustbana. Man säger också: ”Vidare kommer 150 milj.kr. fördelat på en femårsperiod att lämnas för upprustning av banan om regionen beslutar satsa på fortsatt järnvägstrafik.” Detta är något som vi i Blekinge betraktar som ett löfte, och det är med stor besvikelse som vi tvingas konstatera att det trots ett flertal utfästelser från regeringens sida inte har kommit några pengar till denna satsning. Kommer pengarna, eller det är det bara ett tomt löfte, ett spel utan innehåll vi tvingas bevittna? Det skulle ha varit bra med ett klarläggande på denna punkt här i dag, men beklagligtvis finns ingen ansvarig från regeringen närvarande. Det är och förblir oacceptabelt att länets strävanden i detta fall inte bemöts på ett sätt som är korrekt. Den aktuella summan har ju nämnts gång efter annan, men det verkar ibland som om pengarna skulle gå länet förbi. Vår uppfattning är att så inte skall ske. Pengarna är utlovade, och vi menar att de måste komma länet till del. Det krävs för utvecklingen och balansen inom landet. Vi begär ett klarljggande och ett fullföljande av detta givna löfte. I motion A10 tar vi upp en fråga av speciell näringslivsbetydelse för Blekinge, nämligen den svenska pälsdjursnäringen, en näring som i många fall är föga känd utanför de regioner där den bedrivs. Den svenska produktionen av pälsdjur är starkt koncentrerad till Blekinge och i synnerhet till Sölvesborgs kommun. Ungefär en tredjedel av landets samlade produktion kommer därifrån. Denna näring spelar stor roll för länets arbetsmarknad liksom i ett väl fungerande samspel med andra näringar, som exempelvis fisket. Pälsdjursnäringen har under den senaste tiden hamnat i en krissituation. Priserna på skinnen har under en treårsperiod halverats, och ett stort antal företag befinner sig i dag i ekonomisk kris. Med detta som bakgrund är det rimligt att staten ställer upp och stödjer näringens strävanden till anpassning och balans. Det är viktigt att en omstrukturering i denna näring kan ske under socialt acceptabla former. Vi föreslår därför att samhället ställer upp med lån till reducerad ränta eller i form av ett direkt räntestöd under en begränsad tid, för att möjliggöra den förändring som behövs. Utskottsmajoriteten är inte beredd att tillstyrka detta yrkande utan föreslår att det avslås. Sammanfattningsvis, herr talman, kan man konstatera att regeringen har kommit med en del satsningar och förslag till åtgärder i Blekinge län som i och för sig är bra. Men bra kan alltid göras bättre. Vi menar från centerns sida att satsningarna borde utökas. Vi tycker inte att de är fullt tillräckliga. De kan inte ge Blekinge län den utveckling länet är berättigat till. Man skulle i länet ges bättre möjligheter inför framtiden om de från centern föreslagna yrkandena bifölls. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1,6 och 7 och i övrig del till utskottets skrivning.

Herr talman! Från vpk:s sida delar vi regeringens uppfattning att Blekingeindustrin, med ett fåtal dominerande företag, gör arbetsmarknaden sårbar för konjunkturoch strukturförändringar. Men beslut av riksdag och regering kan förbättra alternativt försämra möjligheterna för Blekingeborna och de redan befintliga företagen. Från vpk:s sida har vi pekat på ett par alternativ till satsningar i Blekinge, som på sikt skulle ge den befintliga industrin bättre villkor. Bl.a. tar vi i vår motion upp stärkelseindustrin. Den omfattande fabrikspotatisodlingen i Blekinge är basen för stärkelseindustrin. Inom denna produktion har satsats stora resurser på forskning och utveckling. Det finns många spännande projekt på gång. Exempelvis kan nya och ur arbetsmiljöhänseende bättre målarfärger utvecklas. Stärkelse är en produkt som kan komma att bli basen i en mer omfattande industriproduktion. Detta kan ske med hjälp av bl.a. den framtida bioteknikutvecklingen. För ett fortsatt utvecklingsarbete är det nödvändigt att ha en inhemsk fabrikspotatisproduktion som motsvarar de högt ställda kraven på råvaran. Den svenska fabrikspotatisodlingen är i dag inte konkurrenskraftig gentemot EG:s. Detta beror på att EG har omfattande exportsubventioner. Utan dessa subventioner skulle den svenska stärkelseindustrin hävda sig väl i konkurrensen. Denna industri är i dag i farozonen. Indragningar eller inskränkningar kommer att drabba Blekinge oerhört hårt, och detta får inte hända. En annan satsning som vi i vpk har föreslagit är satsningen på vindkraften. Vindkraften har två stora fördelar: den är förnyelsebar och den har ringa effekt på miljön. Den statliga vindkraftsutredningen visar att en satsning på havsbaserade vindkraftverk längs Blekingekusten skulle vara lönsam. En sådan satsning skulle skapa arbetstillfällen inom bl.a. verkstadsindustrin och på sikt bidra till en ökad export.Det skulle vara en bra satsning med tanke på den framtida avvecklingen av kärnkraften. Om vi skall ha annan inhemsk kraftindustri än elindustrin skulle satsningen runt Blekingekusten också bli lönsam och på sikt skapa en stor export. Båda dessa satsningar skulle vara bättre, enligt vårt sätt att se, än de satsningar som nu föreslås vid Saab-Scania. Vi vet inte hurudan utvecklingen kommer att bli, vad som kommer att hända inom svensk bilindustri, och därför är osäkerheten stor. Därför är våra förslag bra mycket bättre än regeringens. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk:s reservation till detta betänkande.

Herr talman! Blekinge har rika naturliga förutsättningar för en gynnsam utveckling genom sin omväxlande natur med lång kust och fin skärgård, skönt klimat och på den förhållandevis lilla ytan många landskapstyper. Länet ligger ju också nära kontinenten. Detta betyder att det finns goda förutsättningar för sport och turism, trädgårdsodling, jordbruk och industri. Ändå nämns Blekinge alltid tillsammans med inlandet och Bergslagen som ett bekymmersamt område vad gäller ekonomi och arbetsmarknad. Man kan inte låta bli att förundras över detta, och jag undrar om det är blekingarnas stora pendlingsobenägenhet, som nämndes nyss, som är orsaken. Dessa tre områden skiljer sig från det övriga Sverige ”genom att hindren för en lyckosam utveckling anses vara både starka och varaktiga”. Blekinge har ändå inte placerats i något av de tre stödområdena, eftersom ”problemen är av sådan karaktär och svårighetsgrad att detta inte är motiverat”. I stället vill regeringen förbättra Blekinges situation genom direkt företagsstöd. I princip håller vi med om att detta är en bättre väg att gå, men då gäller det naturligtvis också att stödet sätts in för sådana företag som har framtiden för sig och som så småningom gör stora statliga stödinsatser onödiga. Skälet till att utvecklingen trots de goda naturliga förutsättningarna har varit ogynnsam under en lång period är bland annat att industristrukturen i länet har gjort arbetsmarknaden sårbar för både strukturoch konjunktursvängningar — eftersom företagen är stora, få och dominerande. Tidigare har, förutom andra insatser, sammanlagt 140 milj.kr. lämnats till ett fyrtiotal företag. Nu föreslås i propositionen att 112,5 milj.kr. anslås som regionalpolitiskt stöd, i första hand för etablering av verksamhet inom GM Saab-Scania i Karlskrona. Därmed förstärker man den ogynnsamma strukturen med låsning till ett fåtal stora industrier. Medlen avses användas för att utvidga verksamheten i lastbilsoch personbilstillverkning, bl.a. avser man inrätta en ny enhet i Karlskrona för montering av bensinmotorer. Vi motsätter oss denna satsning, eftersom marknaden för konventionella bilmotorer sannolikt kommer att försvagas inom snar framtid. Kravet på att andra och miljövänligare transportsätt med det snaraste skall ersätta bensindrivna bilar får denna satsning att te sig som allt annat än hjälp till blekingarna. Däremot stöder vi i miljöpartiet förslaget att 35 milj.kr. går till små och medelstora företag genom två regionala investmentbolag. Vi föreslår att dessa bolag får ytterligare 12,5 milj.kr. av de medel som i propositionen anvisas till GM-Saab-Scania. De 100 miljoner som skulle ingå i samma pott föreslår vi går till ett tredje investmentbolag som skall specialisera sig på mindre företag inom energisektorn för projekt som gynnar energihushållning och förnybar energi, som biobränslen, solvärme och vindkraft. 30 milj.kr. föreslås i propositionen gå till företagsintern kompetensutveckling, som till en del skall hjälpa länets kvinnor. Detta stödjer vi helhjärtat. Regeringen föreslår att 150 miljoner satsas under fem år på att Blekinge kustbana rustas upp. Tanken är god men pengarna för små, eftersom det behövs ca 500 miljoner under fem år för en godtagbar upprustning. Jag skall inte uppehålla mig vid detta ärende, eftersom det kommer att behandlas i trafikutskottet. Jag hoppas verkligen att man där har förståelse för denna satsning, som är en viktig del i Blekinges utveckling till ett starkt län utan ständiga behov av statliga understöd. Sveriges landsbygd skall med rätt planering inte behöva vara i ständigt behov av underhåll och stöd, men då behöver samhällsplanerarna komma ifrån det föråldrade och i många fall olyckliga storskaliga och miljömässigt förkastliga tänkandet. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till miljöpartiets reservation 3 i arbetsmarknadsutskottets betänkande AU20.

Herr talman! Blekinge län har i snart två decennier brottats med svåra strukturella problem. Orsakerna till detta kan sökas i framför allt två omständigheter. Länet har haft och har ett stort antal industrianställda, nära 10 90 fler än riksgenomsnittet, medan både den statliga och den privata tjänstesektorn har varit mindre än genomsnittet. Dessutom har flera företag varit verksamma inom branscher som generellt drabbats av strukturproblem, såsom stålverk och varv. I Blekinge har vidare funnits en betydande konventionell elektromekanisk industri med sammanlagt flera tusen anställda, som t.ex. Ericssons och Facit-Halda. Övergången till ny teknik och nya produkter vid dessa båda företag har sammantaget inneburit att ca 3 000 arbetstillfällen avvecklats. Till följd av dessa omständigheter har, som nyss nämnts, länet under lång tid haft landets ogynnsammaste befolkningsutveckling — faktiskt den ogynnsammaste i landet. Karlskrona har som enda residensstad haft en kontinuerlig befolkningsminskning. Befolkningsutvecklingen har under det senaste året varit något gynnsammare, men det torde helt bero på en betydande flyktingmottagning. Blekinge ingår som bekant inte i de regionalpolitiska stödområdena, men regeringen har vid ett flertal tillfällen under senare år i enlighet med sitt bemyndigande stött näringslivet i länet som om Blekinge hade varit placerat i stödområde C. Under föregående år varslades om ytterligare friställningar vid Ericssons samtidigt som det aviserades om neddragningar vid Karlskronavarvet. Totalt omfattade det mer än 1 000 arbetstillfällen. Med hänsyn till den tidigare ogynnsamma utvecklingen och till de senast lagda varslen har regeringen ansett det nödvändigt att utarbeta särskilda åtgärder till stöd för näringsutvecklingen i länet. Det är viktigt att konstatera att länets egna ansträngningar och de statliga insatser som nu och tidigare kommit länet till del medfört att utvecklingen inom länet nu ter sig gynnsammare. Den tidigare så ensidiga industristrukturen har börjat ersättas av nya verksamhetsgrenar med inriktning mot mer kunskapsinriktad sysselsättning. Etablerandet av en egen högskola i länet har haft stor betydelse liksom lokaliseringen av boverket och kustbevakningsverket, men också den framgångsrika etableringen av Softcenter i Ronneby och inrättandet av teknikcentra på andra håll i länet. En mer småskalig och kunskapsinriktad verksamhet är på väg att etableras, vilket också är nödvändigt om sysselsättning och utveckling skall tryggas i ett långsiktigt perspektiv. Inom länet görs det nu stora ansträngningar att förbättra en bristfällig infrastruktur, särskilt genom en modernisering av Blekinge kustbana. Såvitt jag har förstått är det fullständigt klart att dessa pengar, som är aviserade och som också nämns i propositionen, kommer att tillföras. Det är ett löfte som håller. Fortfarande är problemen betydande, och ytterligare friställningar och nedläggningar kan inte uteslutas. Men förutsättningar har ändå skapats för en på sikt gynnsammare utveckling. Herr talman! Bl.a. mot bakgrund av vad jag i korthet har redovisat har utskottet funnit att regeringens förslag till åtgärder är ändamålsenliga och därför tillstyrkt propositionen i fråga. Åtgärderna består sammanfattningsvis av lokaliseringsbidrag till Saab Scania på 112,5 milj.kr. mot att företaget utfäst sig att skapa 500 industrijobb i Karlskrona. Vidare anvisas 25 milj.kr. till ett utvecklingsoch investmentbolag i länet och 10 milj.kr. till ett redan verksamt investmentbolag. I en reservation från centern är man kritisk mot att Saab-Scania får bidrag till en fabrik för montering av bensinmotorer för personbilar. Man vill att företaget i stället skall satsa på miljövänligare motorer och drivmedel. Därför föreslås att nya förhandlingar skall tas upp med Saab-Scania. Vpk har i en annan reservation uppfattningen att 112,5 milj.kr. i stället skall satsas på verksamhet inom stärkelseindustrin, fabrikspotatisproduktion och vindkraft. T.ex. stärkelseindustrin i Blekinge har redan fått statligt stöd. Den bedriver och satsar i dag väldigt mycket på viktig forskning och utveckling. Såvitt jag har förstått har denna industri i dag en stabil ekonomi. Miljöpartiet har också invändningar mot förslaget att ge Saab-Scania lokaliseringsbidrag för satsning i Karlskrona. Miljöpartiet anser bl.a. att medel skall satsas i ett tredje investmentbolag med specialisering på företag inom energisektorn. Herr talman! Redan den 15 december 1989 beslutade riksdagen att godkänna ett avtal mellan staten och Saab-Scania, ett avtal som innehöll ett löfte från Saab-Scania att skapa 500 industrijobb i Karlskrona mot att företaget fick 112,5 milj.kr. i lokaliseringsbidrag. Det vore mycket märkligt om riksdagen inte skulle respektera sitt eget beslut och ingånget avtal och nu komma med nya krav på företaget. Regeringen kom till riksdagen med detta förslag till avtal innan det hade undertecknats från statens sida, och riksdagen sade då ja. Regeringen återkommer nu till riksdagen, eftersom man vill ha nya pengar till denna satsning för att inte tvingas ta av de ordinarie regionalpolitiska medlen. Kraven på miljövänligare motorer och drivmedel är lovvärda och önskvärda, men de bör inte drivas som ett specifikt krav i just detta ärende. Eventuellt nya miljövänligare motorer som företaget kan komma att utveckla kommer i så fall också att få monteras i Karlskrona. Förslagen på annan användning av medlen än de föreslagna låter också bra, men jag har inte sett några konkreta förslag till företagsamhet från de partier som har reserverat sig mot detta och som skulle garantera 500 nya jobb som Saab-Scania har garanterat. Moderaternas förslag om att staten inte bör ingå som ägare till investmentbolag utan att bidraget skall omvandlas till lån, får vi anledning att återkomma till den 11 juni när vi skall ha den stora regionalpolitiska diskussionen. Detta krav har moderaterna länge drivit. Dessutom sade Erik Holmkvist att det alltid finns pengar till bra projekt. Det framfördes även från Sigge Godin. Man förväntar sig då att det kommer att ske privata insatser i fortsättningen i Blekinge kommun. Folkpartiet anser att man i stället för att satsa på ett nytt investmentbolag på 25 milj.kr. skall använda pengarna till länsvägar. Länet har säkert behov av bättre vägar, men just nu har man gjort bedömningen att behovet av att satsa på utveckling av små och medelstora företag var större. Det får räcka som svar på centerns reservation 7. Sigge Godin och Anna Horn af Rantzien tog även upp en hel del frågor som kommer att tas upp i den regionalpolitiska propositionen, t.ex. offertstöd och en del andra saker. Jag väntar därför till debatten i samband med den propositionen med att ta upp dessa frågor.